Fru talman! Jag företräder Miljöpartiet, inte mig själv. Dessutom är också Miljöpartiet företrätt i konstitutionsutskottet. Peter Eriksson har alldeles nyss förfäktat samma inställning. Jag tror faktiskt inte att vi, om vi sätter oss in i ärendet, kommer fram till samma resultat. Vi måste nog erkänna att vi har olika synvinklar i den här frågan. Jag vill påstå att vi i kulturutskottet har träffat väldigt många av turistnäringens företrädare. Det turistråds nyhetsbrev som jag nyss läste innantill ur är ett relevant exempel på en attityd inom vissa grenar inom turismen som är allmänt förekommande. Vi i kulturutskottet försöker, med de små resurser som vi har, att företräda en annan attityd. Det skulle ha hjälpt oss i vårt arbete om beredningsansvaret hade fått ligga kvar i kulturutskottet.

Fru talman! Det är väl ingen hemlighet att jag tillhör dem som gärna hade sett att turismen fick ligga kvar i kulturutskottet. Emellertid är jag nu beredd att acceptera som ett led i en större uppgörelse att den indelning görs som föreslagits av en majoritet i konstitutionsutskottet. Jag understryker många av Ewa Larssons allmänna synpunkter beträffande kulturens och naturens betydelse, kulturmiljövård osv. Det handlar faktiskt om människors fritid. Därför vill jag uttrycka förhoppningen, och också tron, att vi i dessa frågor kommer att finna former för ett gott samarbete mellan näringsutskottet och kulturutskottet i anslutning till beredningen av ärenden inför riksdagsbehandlingen.

Fru talman! Under senare år har situationen i riksdagens plenisal varit föremål för åtskilliga diskussioner, dels internt här i riksdagshuset, dels också massmedialt. Det har ansetts att riksdagens ledamöter har en alltför dålig närvaro vid arbetsplena och frågestunder. Likaså har det sagts att debatterna är alltför stela och tråkiga. Flera talmän har lagt ned stor möda på att reformera debattreglerna. Men någon förändring har inte ägt rum. Det är därför angeläget att fortsatta ansträngningar görs för att förbättra situationen. Samtidigt är det väsentligt att problemet inte överskattas. Många gånger är det ren okunskap beträffande riksdagsledamöternas arbetssituation från exempelvis massmediernas sida som gör att frågan om närvaro och engagemang i plenisalen får alltför stora proportioner. TV-bilder från en glest besatt plenisal sänds ju inte sällan för att ge intrycket av ointresse från riksdagsledamöternas sida. Detta skedde senast i ett TV program strax före jul där de s.k. undersökande journalisterna inte tycktes ha någon som helst förståelse för att en riksdagsledamot över huvud taget kunde bevista någon annan aktivitet under den tid då debatt pågick i kammaren. Det är bara att konstatera att riksdagsledamöterna faktiskt har en mängd andra aktiviteter vid sidan av och samtidigt med kammardebatterna. I många fall handlar det om sammanträden med olika styrelser och utredningar i vilka ledamöter är engagerade. Men ledamöterna kan naturligtvis också vara tvungna att under plenitid ta emot besök av olika slag samtidigt som de måste läsa in handlingar och skriva anföranden. Inte sällan är det nödvändigt att träffa kolleger från den egna riksdagsgruppen eller från länsbänken för att diskutera olika ärenden. Sådana diskussioner kan inte alltid vänta till dess att kammardebatterna avslutats. På detta sätt har det svenska parlamentet alltid arbetat, och så sker också i de flesta andra länder. Det kan för övrigt inte vara rimligt att begära att alla ledamöter alltid skall sitta i kammaren så snart det är debatt. Man får nämligen inte glömma att en stor del av ledamöterna över internradio och intern TV faktiskt följer debatterna från sina rum, där det i arbetstyngda situationer ibland kan vara mer praktiskt att sitta, eftersom man då samtidigt som man lyssnar kan göra någonting annat som man inte kan göra i kammaren, t.ex. öppna post. Man får inte heller tro att alla debatter kan göras så underhållande att ledamöterna lämnar alla andra former av aktiviteter så snart det ringer till debatt bara för att inte gå miste om en påpasslig replik i plenisalen. Varje liten detalj i ett betänkande eller varje fråga vid en frågestund kan omöjligen uppfattas som så intressant att den till hundra procent skall engagera varje ledamot av Sveriges riksdag. Det är ett faktum som vi måste acceptera. Vad som däremot skulle vara värdefullt vore om närvaron ökade när det gäller ärenden av mer allmänt intresse. Inte heller i sådana fall är plenisalen särskilt fylld eller debatterna särskilt engagerande. Det problem som trots allt finns hänger nog till viss del samman med ledamöternas placering i plenisalen. För närvarande placeras ledamöterna efter valkretsar och inte t.ex. partivis. Detta är ovanligt om man jämför med andra länder. En kartläggning som under 1980-talet utfördes av Interparlamentariska unionen visade att parlamentsledamöterna i de flesta av 54 undersökta länder satt grupperade efter politisk uppfattning. Det var bara i sju av de 54 länderna som valkretsindelningen låg till grund för placeringen. I en motion av Lars Tobisson och Gunnar Hökmark, som tillstyrkts av de moderata ledamöterna i konstitutionsutskottet, föreslås att platsfördelningen i riksdagens plenisal skall ske efter partitillhörighet och inte efter valkrets. Säkerligen skulle, som motionärerna påpekar, debatten därigenom ges större livfullhet och åskådlighet. Det skulle nog också verka stämningshöjande att sitta bland sina politiska fränder från hela landet i jämförelse med att vara bänkgranne med en politisk motståndare. Självfallet skulle det också bli lättare att hålla kontakt inom en riksdagsgrupp och att där exempelvis fördela uppgiften att ta till orda. Om riksdagsledamöterna satt partivis skulle man också snabbt kunna avläsa skillnader i närvaro mellan partierna, vilket i sin tur säkerligen skulle verka disciplinerande. En placering efter parti skulle också göra det enklare att få en överblick över hur de olika partierna uppträtt vid voteringarna. Någon ombyggnad av riksdagens plenisal behöver emellertid inte göras för att ledamöterna skall kunna placeras partivis. En sådan placering torde gå utmärkt att genomföra inom ramen för nuvarande möblering. Man måste över huvud taget ställa sig tveksam till det förslag som för närvarande finns beträffande ombyggnad av plenisalen. Det kan starkt ifrågasättas huruvida det kan anses försvarligt att i nuvarande ekonomiska läge lägga ut så mycket pengar som det sägs handla om för ett sådant projekt. Enligt uppgift från fastighetsenheten vid riksdagens förvaltningskontor beräknas kostnaden för en ombyggnad enligt förslaget till inte mindre än 87 miljoner kronor. I likhet med andra byggprojekt skulle siffran dessutom säkert vara betydligt högre när allt var klart. Jag yrkar bifall till reservation nr 2. Fru talman! Det betänkande vi nu handlägger behandlar också en motion av Elisabeth Fleetwood med yrkande om att riksdagen måtte besluta att i konstnärlig form manifestera riksdagens och det svenska folkets respekt för Raoul Wallenbergs gärning. Man får nog erkänna att det känns litet egendomligt att man på många andra håll gjort mer för att hedra Raoul Wallenberg än vad vi har gjort i dennes hemland. Statyer eller monument för att hedra Raoul Wallenbergs gärning finns nämligen i ett flertal andra länder. Bland dessa kan nämnas USA, där minnesmärken finns i flera städer, Canada, Ungern och Australien. I Australien finns minnesmärken i såväl Sidney som Melbourne. I de flesta fall är minnesmärket en byst av Raoul Wallenberg. Men i Budapest har det t.o.m. uppförts ett monument. I Storbritannien finns ett förslag till minnesmärke att placeras i London. I Tyskland planeras ett minnesmärke. Sedan i november förra året finns i den amerikanska kongressen en byst av Raoul Wallenberg. Raoul Wallenberg är dessutom hedersmedborgare i USA, Canada och Israel. Fru talman! Jag skall inte säga mera om Raoul Wallenberg, eftersom jag kan se att Elisabeth Fleetwood har anmält sig på talarlistan. Men jag ville ändå säga några ord i den här frågan för att understryka det glädjande i att utskottet nu efter flera år beslutat att ställa sig bakom motionsyrkandet om att hedra Raoul Wallenbergs gärning.

Fru talman! Flera av riksdagens partier har motionsvägen redovisat sina synpunkter på riksdagens arbetsformer i allmänhet och på motionsrätten i synnerhet. En gemensam uppfattning hos motionärerna är att det finns skäl att överväga ett avskaffande eller en uppluckring av den tidsmässiga begränsning av motionsrätten som för närvarande gäller. Alternativen som förs fram är flera: fri motionsrätt under hela året eller återkommande möjligheter att motionera under loppet av ett riksmöte. Anledningarna till att nuvarande allmänna motionsrätt bör reformeras är enligt min mening många. Att som nu begränsa den allmänna motionsrätten till enbart 14-15 dagar i anslutning till regeringens budgetproposition medför något av motionshysteri då budgetpropositionen skall bearbetas och motionsvägen diskuteras men också då årets alla samlade goda uppslag skall framföras, därför att de under resten av året inte ges den möjligheten. Då är, som bekant, eventuellt motionsskrivande avhängigt förslag från regeringen, vilket är en i mitt tycke onödig begränsning av såväl demokratin som riksdagens arbetsformer. I våra kommuner har vi fri motionsrätt hela året. Jag menar, fru talman, att tidspressen i riksdagsarbetet under hösten skulle minska, årsrytmen i riksdagsarbetet bli bättre och demokratins ramar vidgas om ytterligare någon eller några allmänna motionsrättsperioder tillskapas. Utöver budgetperioden kan det förslagsvis ligga ytterligare en period i början av året. Det är en tanke som också framförts av Riksdagsutredningen 1993/94. Nu skriver konstitutionsutskottet i dagens betänkande följande: "I detta perspektiv kan det enligt utskottets mening vara naturligt att vissa förändringar beträffande motionsverksamheten övervägs." Men så landar man på följande skrivning: "- - det kan finnas skäl att på sikt överväga vissa förändringar i motionsrätten. Med hänsyn till budgetpropositionens centrala roll i riksdagsarbetet finns det emellertid anledning att avvakta utfallet av den nya ordningen under en viss tid, innan utskottet tar ett eventuellt initiativ i frågan om motionsrättens utformning." Det är enligt min mening en till intet förpliktande skrivning. Jag menar, fru talman, att det redan nu finns stor anledning och många skäl att utöka den allmänna motionstiden med ytterligare någon eller eventuellt några perioder. Jag menar också att talmanskonferensen borde få riksdagens uppdrag att se över och utreda frågan om en utökning av den allmänna motionstiden för att därefter återkomma till riksdagen med förslag till ändringar. Därmed ber jag, fru talman, att få yrka bifall till reservation nr 1.

Fru talman! För att vinna tid skall jag försöka var litet kortfattad. Jag instämmer i Sivert Carlssons argumentering. Jag vill bara lägga till att jag tycker att vi är inne i en serie av beslut och omständigheter där riksdagens roll håller på att minska. Det gäller EU-inträdet, som har minskat riksdagens roll inom lagstiftningsarbetet. Det gäller egentligen också den nya budgetprocess som skall tillämpas fr.o.m. hösten, som jag om jag hade varit ledamot vid det tillfälle den antogs ivrigt hade bekämpat. Jag ser en stor fara i att den ytterligare kommer att beskära riksdagens roll och leda till en koncentration av politiken på bara budgetfrågor. Många frågor riskerar att mer och mer komma i bakgrunden. Det finns alltså skäl att riksdagens initiativrätt värnas. En del i detta är att riksdagen skall ha en motionsrätt som inte bara är förlagd till den tid då budgeten skall behandlas utan också till någon annan tidpunkt. Detta har man yrkat på i motioner, och vi som står bakom reservationen tycker också att konstitutionsutskottet skulle föreslå riksdagen att uttala detta. I övrigt vill jag säga att jag delar en hel del av Jerry Martingers uppfattningar. Jag delar glädjen över att vi enhälligt har kunnat lösa frågan om att hedra minnet av Raoul Wallenbergs humanitära insats. Jag delar många av hans åsikter om närvaron i kammaren. Men den kritik som finns av riksdagens debatter, riksdagens roll osv. tror jag inte har någonting att göra med hur vi sitter. Jag tror att det system som vi har är ganska gott, dvs. att vi är placerade efter vilka orter vi representerar. Politiken är inte bara en politik efter parti. Ibland är det bra att det lätt knyts kontakter över partigränserna. Där kan denna blandade placering efter valkretsar vara ett positivt och bra inslag i det svenska parlamentet. Därför yrkar jag avslag på den moderata reservationen.

Fru talman! Man kan tycka att de frågor vi nu diskuterar kring riksdagens egna arbetsformer är interna frågor som inte har så stort allmänintresse. I vissa fall är det nog så. Men i många fall har det också mycket stor betydelse vilka former man arbetar under för om demokratin skall kunna fungera på ett bra sätt och för om den allmänna debatten i samhället skall kunna fungera på ett sätt så att vi får hit de argument som krävs för att vi skall kunna fatta vettiga beslut och också kunna meddela svenska folket vad som händer kring riksdagen. En sådan fråga som vi i Miljöpartiet har tagit upp och som Birger Schlaug har motionerat om gäller EU nämnden. Det har kanske varit allmänt bekant att vi i Miljöpartiet har haft ganska mycket kritik att anföra mot hur EU-nämnden har arbetat och mot de former som vi har beslutat om tidigare. Vi har också lyckats få till vissa förändringar och förbättringar. Det som diskuteras i dag tycker jag är ännu ett steg mot att EU-nämnden skall fungera något bättre och kunna fullgöra det demokratiska arbetet och riksdagens demokratiska insats på ett bättre sätt. Birger Schlaugs motion handlar om att den ordning som är i dag är orimlig. EU-nämnden tar faktiskt fyra veckor på sig innan protokollen blir färdigskrivna och offentliggjorda. Det gör att den offentliga debatten inte fungerar på ett vettigt sätt. Journalister kan inte ta del av vad som har sagt i EU-nämnden, och därmed kan det svenska folket inte diskutera EU frågor på ett så upplyst sätt som borde kunna vara möjligt. Vi har fått konstitutionsutskottet att säga att denna ordning inte är acceptabel och att det finns stora möjligheter att rationalisera och avsevärt minska tidsutdräkten. Jag tycker att det är bra. EU-nämndens kansli har anfört en räcka ganska dåliga argument. Det skulle vara fysiska omöjligheter som gör att man inte kan ha en snabbare ordning än fyra veckor och absolut inte kortare tid än tre veckor, eftersom ministrarna åker ned till Bryssel och eftersom det tar sådan tid innan de hinner komma tillbaka och skriva under sina protokoll. Protokollen från debatterna i kammaren får vi dagen efter. Det finns en skillnad gentemot EU nämnden, och den är att de protokollen måste sekretesskollas innan de går ut. Men det skall inte behöva ta fyra veckor. Den andra fråga jag tänker ta upp är en fråga som också Kenneth Kvist och Centern var inne på. Det gäller motionsrätten. Jag tycker att det är en otidsenlig och olyckligt skev arbetsdelning och arbetsorganisation vi har i riksdagen. Riksdagens ledamöter har kort tid för att skriva motioner, och budgetarbetet sker samtidigt. Jag tror att det leder till att vi får sämre motioner än vad vi annars hade kunnat få, och också att vi får en sämre budgetbehandling. Vi har ont om tid och mycket att göra på en gång. Riksdagen är inte alls lika arbetsbelastad senare. Det leder till fler magsår än vad som vore nödvändigt, och det leder till mer övertid och högre kostnader än vad som vore nödvändigt. Vi borde göra en förändring när det gäller motionsrätten. Förslaget från Vänstern, Centern och Miljöpartiet innebär att man skall utreda frågan för att ge större möjligheter till motionering. Vi har genom Gudrun Lindvall en motion där vi föreslår ett antal perioder - två eller flera - under året, då man skall ha möjlighet att motionera. Man kan också tänka sig en allmän motionstid som pågår hela tiden och samlar upp motionerna en gång i halvåret eller så. Man kan säkert tänka sig många varianter, men det är inte en bra ordning att ha en allmän motionstid bara någon vecka per år och sedan låta riksdagsledamöternas möjligheter att ta initiativ och påverka under övriga året vara väldigt begränsade.

Fru talman! Först vill jag yrka bifall till betänkandet i sin helhet och avslag på reservationerna. Sedan vill jag säga några ord i anledning av vad som sagts beträffande motionsrätten. Reservanterna vill, som framgått, redan nu ha ett uttalande om en ny, mindre restriktiv ordning. Vi i utskottsmajoriteten har, vilket också framgått, menat att det kan finnas skäl att på sikt överväga vissa förändringar. Men vi tycker ändå att det finns anledning att något avvakta utfallet av den nya ordning som vi ganska nyligen beslutat om, beträffande arbetet med budgetpropositionen och annat, innan vi tar något initiativ i frågan. Jag tror att det är klokt att skynda litet långsamt med tanke på de stora förändringar som vi genomför. Moderaterna föreslår att vi skall uttala oss om ledamöternas placering i kammaren. Innan jag kommenterar det vill jag gärna instämma i vad Jerry Martinger sade beträffande den stora oförståelse som finns, inte minst i medierna, för riksdagsledamöternas arbetssätt här i kammaren och i riksdagen i sin helhet. Moderaterna menar, som framgått, att riksdagsledamöterna borde placeras partivis i stället för länsvis som nu. Jag menar att det naturligtvis finns skäl för båda placeringssätten, men det finns också starka skäl som talar för den länsvisa placeringen. Utskottsmajoriteten ser därför nu ingen anledning att frångå den gällande ordningen. Som bekant pågår också en utredning om plenisalens utformning i framtiden - många har kommenterat det - men jag vill påpeka att förslaget om ombyggnad av plenisalen inte är uppe till avgörande vid dagens sammanträde. Sedan, fru talman, vill jag något beröra en fråga där vi är helt ense. Som Jerry Martinger och Kenneth Kvist nämnde har ett enigt utskott föreslagit att hela svenska folkets respekt för Raoul Wallenbergs gärning skall manifesteras i konstnärlig form i riksdagen. Raoul Wallenberg har som få andra människor utmärkt sig för sin enastående humanistiska gärning. Att han räddade tiotusentals människor undan nazisternas utrotningsläger har därför uppmärksammats över hela världen. Raoul Wallenberg bidrog också till att förhindra förstörelsen av gettot i Budapest. Det gällde att rädda så många människoliv som möjligt och att slita så många som möjligt ur mördarnas klor, som Raoul Wallenberg själv skrev i ett brev. Han tjänade därmed också som omvärldens vittne till de fasansfulla övergrepp som nazismen gjorde sig skyldig till. För dessa sina gärningar har Raoul Wallenberg hedrats med utmärkelser, minnesmärken och monument. Hans öde fortsätter att sysselsätta hans anhöriga, den svenska regeringen och många andra för vilka hans insatser alltjämt står för det exceptionella mod och den exceptionella humanism och passion som han utstrålade i ett av Europas historias mörkaste tidevarv. Betydelsen för oss alla av att hans öde blir känt och att minnet av hans gärning får fortleva har inte minskat. Den medmänskliga handlingskraft och det engagemang han står för är lika mycket en förebild i dag och för framtiden som de var för 50 år sedan.
Fru talman! Ingvar Johnsson gled mycket snabbt över argumentationen för bibehållen motionsrätt. Han sade att det finns skäl att skynda långsamt, men jag hörde inte något skäl. Skälet till den skrivningen skulle vara budgetpropositionens centrala del i arbetet. Det är inget nytt. Budgetpropositionen har behandlats förut också. Att skynda långsamt behöver inte betyda att vi står stilla. Kenneth Kvist sade att vi för demokratins skull måste värna riksdagens arbetsformer, initiativrätt och motionsrätt. Inget nytt händer i och med att vi behandlar budgeten i december, mer än att vi minskar tidsmöjligheterna, ökar tidspressen och avhändar oss en del av de nuvarande möjligheterna att motionera. Det har sagts förut. Jag tycker att det är att vara överdrivet försiktig, för att inte säga passiv, att inte våga yrka bifall till ett förslag om en utredning. Det är det vi föreslår, inget annat.
Fru talman! Jag förstår inte hur Sivert Carlsson kan säga att det inte sker något nytt för att budgetpropositionen nu läggs fram på hösten. Vi har väl, om jag inte missminner mig, beslutat om att hela systemet för behandlingen av budgetpropositionen skall se ut på ett annat sätt. Det var det jag avsåg när jag sade att vi borde avvakta utfallet i hur det arbetet kommer att utvecklas. Vi skall inte överdriva skillnaderna mellan vad utskottsmajoriteten säger och reservanternas åsikter. Det kan finnas anledning att inte förhasta sig och att i stället fundera ytterligare innan man gör något uttalande om hur vi skall ha det med motionsrätten framöver.
Fru talman! Om jag vågar tolka vad Ingvar Johnsson sade nu som ett positivt anslag för att verkligen se över detta framöver skall jag inte argumentera mera. Det är någonting nytt, sade Ingvar Johnsson. Jag kanske uttryckte mig tokigt. Det nya är att budgeten läggs fram vid denna tidpunkt. Vi får kortare tid att motionera. Demokratin snörps åt ytterligare, och då menar jag att det finns anledning att se till att vi får en utökad motionstid. Hur vi skall ha den skall jag inte gå in på, men det behövs en utredning i frågan. Jag är alldeles övertygad om att det måste komma dithän för demokratins skull, för riksdagens arbetsformers skull och därmed för hela riksdagens skull.
Fru talman! Jag tycker att det är att överdriva litet grand att tala om att man för demokratins skull måste göra precis den här förändringen av motionsrätten. Motionsrätten i parlamenten runt om i världen kan i många fall vara t.o.m. mycket restriktivare, och man tycker ändå att man har en bra demokrati. Det skall naturligtvis inte göras någon annan tolkning av vad jag har sagt än det som står i utskottets betänkande, där vi anför precis det jag sade: Det finns anledning att avvakta utfallet av det nya systemet.

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1 Jag skrev en motion om motionstider när jag själv upplevde min första, nämligen förra året i januari, och insåg att det knappt var en möjlig arbetssituation att på fjorton dagar skriva motioner om alla de tankar och förslag man hade som ny riksdagsledamot och allt det man skulle vilja driva. Om man kommer från kommunfullmäktige vet man att det är litet annorlunda. Där har man möjlighet att motionera över hela året, och där behandlas också motionerna på ett litet mer djuplodande sätt. Jag tror att det skulle gagna riksdagens arbete enormt om vi fick en annan tingens ordning, så att det fanns möjligheter för riksdagsledamöter att motionera under flera perioder under året. Jag tror att det faktiskt skulle komma fram många bra förslag som skulle kunna omsättas i praktisk politik. Jag tror att det finns många människor i den här kammaren som har mycket goda idéer som tyvärr aldrig riktigt kommer fram, just därför att arbetssituationen blir så extrem när allt skall skrivas under fjorton dagar av året. Det finns en möjlighet nu när vi flyttar budgetperioden och budgeten läggs fram i september att ha kvar den allmänna motionstiden i januari och samtidigt få en ny motionstid i anslutning till budgeten i september. Om man gör så eller på något annat sätt spelar inte så stor roll. Jag tror att ledamöternas arbete och riksdagens arbete verkligen skulle vinna på att det fanns möjlighet till fler motionstider under året. Jag är glad över att det finns en reservation, så att vi i alla fall är ganska många som ser att det skulle finnas en möjlighet att göra riksdagens arbete bättre. Därmed yrkar jag bifall till reservation nr 1.
Fru talman! Ponera att det var Anders Björck som satt i den stolen och jag skulle vända mig till honom och säga: Herr talkvinna! Hur tror ni att de män som sitter i den stolen skulle reagera? Hur skulle ni män som åhör detta anförande känna er om jag kallade er för kvinnor i stället? Antagligen skulle ni tycka att det var ett löjligt tilltag och absolut inte ta det på allvar. Men faktum är att om det hade varit ett matriarkat i historisk tid hade ni upplevt detta. Men ni är så vana att ni tycker att det är helt naturlig. Men jag som kvinna skall finna mig i att bli kallad man, om jag frångår den historiska kvinnotraditionen. Vissa titlar och yrken innehades enbart av män, och det var inte heller meningen att uppmuntra kvinnor till dessa ämbeten. När det sedan efter stor möda och mycket kamp äntligen skedde en förändring sågs fortfarande vissa ämbeten som manliga, fastän de även innehades av kvinnor. För mig är ord och beteckningar viktiga. De skall också vara riktiga, eftersom människor vänjs vid felaktiga beskrivningar som implementeras och kan dölja vissa skeenden och i stället uppmuntra missuppfattningar. Jag vill genom min motion 1994/95:K303 göra slut på dessa gamla patriarkaliska rester i vårt svenska språk. Men tyvärr, när jag tar upp sådana här frågor är det fortfarande så pass kontroversiellt att det även är svårt att få med kvinnorna på detta. Därför får jag återkomma. Jag kan inte yrka bifall till motionen i dag. Jag får återkomma nästa gång, så tragisk är situationen. Jag vill alltså inte bli kallad riksdagsman, för jag är en riksdagskvinna. Men jag får dagligen post som är adresserad till fel kön, men det står ju mitt namn på posten. I utskottsbetänkandet där min motion behandlas nämns att bruket av termen riksdagsledamot har vuxit fram på ett naturligt sätt när kvinnoantalet i riksdagen ökat. Det blev vanligt att benämna kvinnor riksdagsledamöter, men männen kallade man fortfarande riksdagsmän. Man gömmer alltså kvinnorna bakom sådana här könsneutrala ord i stället för att lyfta fram dem och visa att det har skett en förändring. Det har nu gått många år sedan de första kvinnorna valdes in i riksdagen. Jag kan föreställa mig att de hade det fullt upp med den manliga värld de kom in i. De hade inte tid och kraft att ändra sådant som titlar, utan deras kraft gick åt till överlevnad. Kvinnor har gjort många erövringar från den manliga arenan, och nu har turen kommit till oss kvinnor som har fått ärva alla dessa erövringar. Nu är det vi som skall riva de sista resterna, och några av dessa finns i språket. Det är den manliga normen som styr och har styrt samhällsutvecklingen och därmed naturligtvis också politiken, språket, arbetslivet, utbildningen osv. Denna princip är dessutom numera så grundmurad att de flesta, både kvinnor och män, betraktar den som könsneutral. I det utskottsbetänkande som behandlar min motion hänvisas det till en språkvetenskaplig uppsats. En enda uppsats, skriven av en kvinna, Ritva Himanen, ligger alltså till grund för hela uppfattningen om motionen.

Då svarade 70 % talman, för det fanns också med. Och det är ju inte så konstigt - det är ju bara en som drabbas. Hur har den här undersökningen gått till? Det verkar väldigt konstigt. Hur många har deltagit? Hur kan man behandla en motion med detta underlag? Det tycker jag är skrämmande. Vad säger då denna undersökning? Jo, den leder till en alarmklocka. Nu är det tid för utryckning, och alla kvinnor i riksdagen måste delta för att göra språket könsrättvisa! Jag tror det är synnerligen viktigt för våra ungdomar och barn att vi gör kvinnorna synliga i alla de ord som slutar på suffixet man, t.ex. idrottsman, yrkesman, PR-man, kyrkoman, språkman osv. - det finns en hel lista. Titeln talman härstammar från ståndsrepresentationen, då ordförandena i de ofrälse stånden kallades talmän. Det var ju inte så konstigt; det fanns ju inga kvinnor att tillgå. Nu är det andra tider, men ändå ändras inte beteckningen! Man säger: Det är en sådan gammal titel, och den är så fundamental. Men viktiga yrken och uppdrag skall inte döljas av ordet man. Fram med kvinnan! Kvinnor duger. Vi vill inte ha ett samhälle på de här premisserna.

Herr talman! Jag kom litet i beråd när det gällde hur jag skulle titulera talmannen, men bytet på podiet löste åtminstone det problemet. Jag vill helt kort kommentera den del av betänkandet som rör placeringen av oss här i kammaren. Jag ställer mig till fullo bakom utskottets förslag i frågan, och hade det handlat bara om sakfrågan hade jag inte behövt säga något. Enligt betänkandet kopplar dock talmanskonferensen ihop miljön och vår placering här i kammaren med frågan om ledamöternas närvaro under debatterna. Talmannen har vid flera tillfällen gett uttryck för att det är önskvärt att vi är här i så stor utsträckning som möjligt, och det är inte svårt att dela det önskemålet. Lokalutredningen har därför fått i uppdrag att se vad som kan göras åt detta. Ett av deras resultat kan ses här utanför kammaren i form av en utställning som visar hur man skulle kunna bygga om här i plenisalen. Men uppriktigt sagt - och nu vänder jag mig till alla här utom möjligen herr talmannen, som ju sitter här ganska troget: Vilka av oss avstår egentligen från att finnas här i kammaren och lyssna på debatter på grund av vi inte trivs med miljön och placeringen? Jag gör det i varje fall inte. Däremot har den senaste tidens uppmärksamhet kring den här frågan lett till att jag har fått frågor om vad vi är för några som inte accepterar den här miljön för att vilja gå till jobbet. Den frågan har ställts av personer som har mycket större anledning än jag att oroa sig för sin arbetsmiljö. Det är ju helt andra skäl än miljöskälen som gör att vi inte alltid sitter här under debatterna. Det gäller samtliga av oss. Vi utreder och sitter i styrelser och kommittéer. Vi arbetar i våra utskottsgrupper och länsbänkar. Vi tar emot besök i form av skolklasser och även organisationer och enskilda människor som vill komma hit och träffa oss för att framföra åsikter. Vi svarar på brev, talar i telefon, läser och gör mycket annat. Kort sagt - vi arbetar. Jag tycker för min del att det är en alldeles riktig prioritering, för prioritera måste vi göra när tiden inte räcker till för allt. Vad jag vill säga, herr talman, är att miljön i kammaren inte avskräcker oss från att gå hit. Den höga frånvaron har andra orsaker, och om vi vill ändra på det behövs också andra åtgärder. Finns det andra, sakliga, skäl för att bygga om och flytta runt oss skall jag gärna lyssna på dem, men än har jag inte uppfattat några sådana.

Herr talman! Kristdemokraterna har inte ordinarie representation i lagutskottet. Det gör att vi får ta debatten och eventuella yrkanden direkt här i kammaren. I dag handlar det om ett betänkande om ersättning från den internationella oljeskadefonden. Förra gången vi diskuterade de här frågorna var i maj 1995, alltså för snart ett år sedan. Då hade just ett stort oljeutsläpp drabbat Gotland och sjöfågellivet där. Nu är det dess värre dags igen, herr talman. Vi har en ny stor oljekatastrof, också denna gång samtidigt med att vi har en debatt om den här fonden och frågor i anslutning till den. Vad säger då utskottet om våra krav på det här området? I maj förra året var kravet från oss kristdemokrater att Sverige inom FN:s konvention om ansvarighet för oljeskada skulle verka för skärpta sanktionsmöjligheter mot dem som med berått mod pumpar oljeavfall ut i havet. Utskottets representant i debatten hävdade då att regeringen skulle driva denna fråga i lämpligt sammanhang, varpå riksdagen sedan avslog motionen. I dag har utskottet bemödat sig om ett omfattande svar på vårt motionskrav att Sverige inom de internationella konventioner som reglerar hanteringen av olja kraftfullt agerar för ett utökat och effektiverat samarbete i syfte att strama upp reglerna och få till skärpta sanktioner. Exempel på åtgärder har beskrivits i motionerna, bl.a. stöd till uppbyggnaden av mottagningsstationer för oljeavfall i det forna östblocket samt kännbara fängelsestraff eller återkallande av rätt att föra befäl över fartyg om man rengör tankarna till havs. Utskottet besvarar också våra krav genom att redovisa allmänna deklarationer om vad som händer i miljöprogrammet för Östersjön, där bl.a. mottagningsanordningar för oljeavfall förts på tal. Men då är ju frågan hur det blir med finansieringen och förverkligandet av detta. Vad gör Sverige för att se till att orden och tankarna förverkligas? I praktiken har regeringen minskat miljöbudgeten, och det gör ju inte att de planer och tankar som finns i skrift kommer närmare ett förverkligande. Vi är tvärtom längre därifrån i dag. Det är alltså handlingen och inte orden som räknas i det här sammanhanget. Vi har ju faktiskt varje år ett antal medvetna utsläpp av olja som förstör våra stränder och fågellivet, ofta på ett sådant sätt att det är irreparabelt - det går inte att återställa. Detta pågår ständigt. Herr talman! Utskottet redovisar också att ett initiativ har tagits inom FN:s sjöfartsorganisation om en skadeståndskonvention. Jag har inte haft möjlighet att höra diskussionen i utskottet, så jag vill då fråga: Vad innebär det? Vilka krav har man framfört, och hur fortsätter arbetet? Innebär det något av det som vi har föreslagit - skärpta straff och mistad rätt att föra befäl om man är miljömarodör? Eller vad menas med det som skrivs om skadeståndskonventionen? Eftersom det fortfarande råder oklarhet när det gäller handlingskraften och regeringens pådrivande roll i sammanhanget vill jag slutligen yrka bifall till motion L23. Det är möjligt att utskottet på något sätt kan klargöra vad som gäller, så får vi se om mitt yrkande kommer att ligga kvar.

Herr talman! Jag får tacka för kommentarerna från Eva Persson Sellin, som hävdar att det pågår ett intensivt arbete. Ett av de exempel hon gav var det här åtgärdsprogrammet, som pekar 20 år framåt i tiden. Men, herr talman, vi behöver snabba beslut när det gäller just att ta hand om oljeavfall. Det handlar om den östra sidan av Östersjön, där man i dag inte har några sådana stationer. Det var det motionskraven handlade om - vi måste se till att de blir till. Utsläppen i Östersjön drabbar också Sverige mycket hårt. Det andra exemplet som gavs var Visbykonferensen, som är en väldigt stor konferens och förmodligen kommer att ha övergripande och principiell karaktär. I förarbetena har det hittills inte redovisats något konkret förslag när det gäller just de här frågorna. Dessutom, herr talman, fick jag inte något svar om den konvention som man hänvisar till - en skadeståndskonvention som man har börjat arbeta med. Jag ställde några precisa frågor kring straffskalor och möjligheten att se till att ett fartygsbefäl mister sin rätt att just föra befäl över fartyg om vederbörande uppträder som en miljömarodör. Detta är enkla, konkreta förslag som vi har lagt fram vid två tillfällen nu. Jag tycker faktiskt att lagutskottet kunde ha fäst litet större vikt vid att nu få till stånd en handling. Som jag sade tidigare pågår det här ständigt. Därför kan vi inte vänta 20 år framåt i tiden.

Herr talman! Nu tar Eva Persson Sellin upp att finansieringen är ett stort problem. Det har vi ju pekat på här i riksdagsarbetet; vi har lagt fram konkreta förslag om hur man skall kunna lyfta fram de här frågorna och finansiera detta. Vad Eva Persson Sellin sade var alltså inget svar på frågan utan en bekräftelse på att det inte har hänt så mycket sedan vi debatterade det här i kammaren sist, och det är snart ett år sedan. Fortfarande pågår dessa oljeutsläpp utan sanktioner, utan att vi har kraftfulla straff att ta till, utan att vi har möjlighet att frånta befälhavaren befälet över fartyget. Jag har inte heller fått svar på mina frågor om konventionen. Mot bakgrund av det här replikskiftet ber jag då, herr talman, att få vidhålla mitt yrkande om bifall till motionen.

Herr talman! Vi skall nu behandla ett enigt utskottsbetänkande som tar upp motioner om införande av promilleregler vid sjöfylleri. Debattreglerna är sådana att jag som företräder utskottet får göra mitt inlägg före motionärerna, som inte sitter i utskottet. Jag skall därför kortfattat redogöra för utskottets ställningstagande. På regeringens uppdrag har BRÅ företagit en utvärdering av 1991 års lagändring. Utskottet anser med anledning av denna att regeringen på nytt bör överväga om det bör införas promilleregler även till sjöss, vilket yrkats i motionerna. Sjöfylleri är en allvarlig fråga. Straffen har höjts, och det har haft effekt. Problemet med promillegränser är emellertid inte lätta att lösa. Sjölagen omfattar alla farkoster till sjöss från en brädseglare till en oceanångare, så det är en stor spännvidd. Den omfattar också alla som fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss; detta gäller inte nykterhetskravet i trafiken, som endast omfattar föraren och inte medföljande.

Mot införande av ett gränsvärde finns det två argument: dels att det råder diversifierade och särpräglade förhållanden till sjöss jämfört med till lands, dels att det inte bör införas en regel vars efterlevnad inte kan övervakas. Av dem som tillfrågats i BRÅ:s utredning ger en överväldigande majoritet sitt stöd för införandet av ett gränsvärde för grovt sjöfylleri. Ca 80 % av båtklubbsordförandena, alla sjöpolisenheter utom en och över 90 % av dem som svarat från kustbevakningen samt alla utom tre inom lotsenheterna anser att ett gränsvärde gör grovt sjöfylleri bör införas. Men många är emot och klart negativa till ett man generellt förmenas rätten att förtära alkohol på båten, t.ex. på kvällen när man har sökt natthamn. Det är här som ett av problemen finns, om det exempelvis skulle blåsa upp och man var tvungen att flytta båten till andra sidan ön än där man ankrat. De yrkesverksamma menar att ett gränsvärde skulle ha en allmän preventiv effekt. Det skulle också underlätta deras arbete under förutsättning att de också skulle få en möjlighet att utföra rutinkontroller med alkoholutandningsprov till sjöss. Av undersökningen framgår också att brott mot sjöfyllerilagen huvudsakligen kommer till rättsväsendets kännedom som ett resultat av att allmänheten tipsar om att sådana brott har begåtts, till skillnad från rattfylleribrott som i mycket stor utsträckning upptäcks genom polisens kontroller. Men i jämförelse med rattfylleribrotten är andelen fall med höga promillehalter mycket stor vid sjöfylleribrott. Detta är mycket allvarligt. Utskottet framhåller att alkoholförtäring i samband med sjötrafik inte är förenlig med de krav sjölivet ställer och leder till ökade risker för allvarliga olyckor. Vi vet att antalet fritidsbåtar under senare år ökat kraftigt och att trafiken på vattnet därmed har blivit allt tätare. Dessutom har allt fler fritidsbåtar kapacitet för höga hastigheter. Under sommaren kan trafikförhållandena till sjöss likna förhållandena på landsvägarna. Därför krävs det också till sjöss reaktionssnabbhet och gott omdöme. Dessa förhållanden har legat bakom utskottets tidigare ställningstagande, att man borde överväga om inte en strängare syn på onykterhet till sjöss borde komma till uttryck genom en ändring i sjölagen, så att bestämmandet av påföljd för brottet närmare anpassades till vad som gäller enligt trafikbrottlagen. Inte heller nu har utskottet ändrat uppfattning. Men införandet av promilleregler för sjötrafiken är förknippat med betydande svårigheter. Rättssäkerheten kräver en lagteknisk modell, som i största möjliga utsträckning undanröjer de tillämpningsproblem som kan göra sig gällande. Fastän det inte finns promilleregler i sjölagen i dag innebär inte detta att alkoholkoncentrationen i den misstänktes blod eller utandningsluft saknar betydelse vid tillämpningen av bestämmelserna om sjöfylleri. Det är en fördel om det i förundersökningen finns tillgång till analysbevis på alkoholhalten. Om analysresultatet skulle visa att alkoholhalten uppgår till 1,5 % i blodet bör ansvar för grovt sjöfylleri åberopas. När nu BRÅ-rapporten föreligger utgår vi i utskottet från att regeringen återigen överväger de krav som framförs i motionerna och återkommer till riksdagen. Jag anser, herr talman, att problem är till för att lösas och att regeringen kommer att kunna finna en lösning.

Herr talman! Det faktum att fem talare anmält sig till debatten om ett enhälligt betänkande med anledning av de fyra motionerna från Folkpartiet, kds respektive Socialdemokraterna tyder på att ärendet ändå känns så angeläget att man vill ge synpunker på det. Att man måste uppträda nyktert i trafiken är för de allra flesta en självklarhet. När det gäller bilen har det blivit alltmer tydligt att detta är nödvändigt. Vi har gjort skärpningar i lagen. I ännu högre grad gäller det flygtrafiken. Det skulle förvåna mig om någon över huvud taget antydde att man skulle hålla till godo med en pilot som inte är helt nykter. Inte lika självklart har detta varit när det gällt båttrafiken, även om kraven har ökat i takt med de allt högre hastigheterna och en blandad och allt tätare trafik. Det handlar om att markera hur samhället ser på den här typen av brott. Att det handlar om ett brott är tydligt, vilket också framgår av lagutskottets betänkande. Det handlar ännu mer om att forma medel som leder till ett mål. Vi kan se i historiens ljus att det inte gått särskilt fort. Därför skall vi som motionerat i det här ämnet i snart 20 år inte vara alltför nedstämda. Det tog ju tid att få promilleregeln i biltrafiken införd. Norge fick det som första land 1936, Sverige som andra land 1941. Då var det en mycket omstridd regel. Inte minst den s.k. vetenskapen hade många skäl till att man inte skulle ha det. Det var alltså ett stort motstånd, naturligtvis också ett politiskt motstånd. Nu när regeln har anammats i så gott som hela världen betraktas den som en självklarhet. 0,8 %. Det sänktes till 0,5. 1990 fick vi förslag från den tidigare socialdemokratiska regeringen att sänka det till 0,3 %. Då grep riksdagen in och sade att det var alltför svagt. Så gjorde man ytterligare en justering nedåt. Nu är gränsvärdet 0,2 % för rattfylleri. Jag skulle vilja påstå, herr talman, i denna om inte slutna så ändå lilla krets av lyssnare inklusive gästerna på läktaren att det inte är tack vare Justitiedepartementets och regeringars insatser, utan trots jurister och statsråd, som riksdagen kunnat få igenom en radikalare och rejält förbättrad lagstiftning. Jag tror inte att gränsvärdet är till för att vi enklare skall kunna bestraffa människor eller sätta folk i fängelse. Det vore mig fjärran att påstå att avsikten är den, utan avsikten är mera pedagogisk: att tala om att alkohol och trafik inte hör ihop. Lagutskottets vice ordförande har helt rätt när hon säger att dessa två är oförenliga. Det får inte vara något missförstånd när det gäller den saken. Väg och sjöfyllerikommittén, som på ett förtjänstfullt sätt leddes av Jerry Martinger och som ledde till ett enigt betänkande från representanter för sju olika partier, krävde gränsvärden också på sjön. Det skedde så tidigt som 1992. Jag framhärdar alltså i att sänkt gränsvärde på land har höjt trafiksäkerheten radikalt. Vi har ungefär fördubblat kontrollerna i vägtrafiken, men antalet nykterhetsbrott har inte ökat. Det tyder faktiskt på att "Svensson" bryr sig om vad lagstiftaren anser. Jag tror att det är en rimlig bakgrund när vi funderar kring denna fråga. När Väg och sjöfyllerikommittén fick sitt uppdrag var der för att få en inriktning som gjorde det möjligt att också på sjön ha gränsvärden. Kommittén sade att man hade funnit det både möjligt och lämpligt att bestämma vad som skall straffas som grovt sjöfylleri och föreslog att detta gränsvärde skulle vara detsamma som för grovt rattfylleri - då avser man landstrafiken. Jag tror att det är viktigt att erinra sig att denna utredning, enig som jag sade, har granskats av Brottsförebyggande rådet, som i princip kommit till liknande slutsatser. Nu säger lagutskottet att regeringen bör överväga detta en gång till. Det som närmast överraskar mig är den diskretion man säger det med - näst intill utplåning. Med tanke på utskottsföreträdarens principiella synpunkt hade det varit rimligt att lägga en beställning som byggde på önskemålen i de fyra motionerna. Jag tror att det är viktigt att vi är angelägna om att reformera en så här gammal lag, 100 år gammal. Den förändrades litet på 60-talet, och det är 30 år sedan. Den putsades litet 1991. Men det finns anledning att få en likvärdighet mellan de olika trafikslagen i det här avseendet. I grunden är det samma behov av säkerhet i trafiken vare sig det gäller trafiken i luften, på land eller på sjön. Därför, herr talman, hoppas jag att det som sades här, om att man förutsätter att regeringen nu överväger att återkomma, i kanslihuset bör uppfattas som att det nu ändå börjar bli bråttom. Det finns ett bra underlag, allt ifrån Väg och sjöfyllerikommitténs utvärdering, bekräftad av Brottsförebyggande rådet, till - om man tolkar det mycket välvilligt - ett instämmande från lagutskottet. Detta, herr talman, förpliktar regeringen att snarast återkomma till riksdagen.

Herr talman! Precis som utredningen SOU 1992:131 föreslog måste huvudbudskapet vara: Håll dig nykter till sjöss! För detta har vi i dag i vår lagstiftning två begrepp, nämligen sjöfylleri och grovt sjöfylleri. Detta anger den attityd och värdering som vi har i samhället, att alkohol och sjötrafik inte hör ihop. I ett historiskt perspektiv har denna tydliga värdering inte alltid kunnat avläsas i vår lagstiftning, men sedan 1991 är lagstiftningen tydligare och därmed också värderingen i frågan. Det är positivt och bra, men det räcker inte om vi också vill att lagstiftningen skall tränga in i folks medvetande och värderingsmässigt omfatta breda grupper i samhället. Därför behövs det i lagstiftningen också ett gränsvärde med promillegräns, av attitydskäl och värderingsskäl men också av tillämpningsskäl. Det blir lättare att tillämpa nuvarande lagstiftning, och det skulle också tjäna ett förebyggande syfte. Det är också vad flera berörda säger i den enkät som Brottsförebyggande rådet har genomfört: BRÅ har i en enkät, som sänts till båtklubbar inom Svenska Båtunionen, sjöpolisenheterna, Kustbevakningen och lotsenheterna, ställt frågor om nykterhet, säkerhet och övervakning till sjöss. Av de tillfrågade ger en övervägande majoritet sitt stöd för införande av ett gränsvärde för grovt sjöfylleri. Drygt 80 % av båtklubbsordförandena, alla sjöpolisenheter utom en, över 90 % av de som svarat från Kustbevakningen och alla utom tre inom lotsenheterna anser att ett gränsvärde för grovt sjöfylleri bör införas. Båtklubbsordförandena menar att alkohol och sjötrafik i allmänhet inte hör ihop. De flesta av de yrkesverksamma menar att ett gränsvärde skulle ha en allmänpreventiv effekt och också underlätta deras arbete. Brottsförebyggande rådet anför också i sin nu avlagda rapport till regeringen som sin mening att ett övre gränsvärde har den fördelen. I samma rapport står det: Den förenklar bevisningen i mål om grovt sjöfylleri. Trots att resurserna för att övervaka efterlevnaden av bestämmelserna är ytterst begränsade i förhållande till det stora antalet fartyg och till landets långa kust och dess många insjöar och andra vattendrag, skulle ett gränsvärde kunna underlätta för myndigheterna att med hjälp av rutinmässiga alkohol och utandningsprov påverka den upplevda upptäcktsrisken. Jag delar den uppfattningen. Jag tolkar därför lagutskottets nu aktuella betänkande positivt. Det gör jag efter att ha tittat på det stycke i betänkandet som många har citerat: "Sedan utvärderingen av 1991 års lagändringar nu är slutförd, synes underlaget vara tillräckligt för att bedöma vilka ytterligare ändringar i reglerna om sjöfylleri som kan vara motiverade. Utskottet utgår därför från att regeringen på nytt överväger de frågor som tas upp i motionerna och därefter återkommer till riksdagen med besked om sitt ställningstagande." Jag avvaktar med spänning ett sådant initiativ och förslag från regeringen innan ytterligare riksdagsinitiativ är att vänta från mig.

Herr talman! I lagutskottets betänkande LU16 behandlas som vi har hört frågan om sjöfylleri och även min motion L903, vari jag yrkar att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att låta samma regler gälla för onykterhet vid framförandet av fartyg som nu gäller vid framförandet av fordon på väg. Vi har hört att utskottet är enigt. Det beror i det här fallet på att kristdemokraterna inte är representerade. Den här frågan diskuterades därför i den kristdemokratiska riksdagsgruppen. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till motion Bakgrunden är naturligtvis de många dödsolyckor till sjöss där alkoholförtäring varit inblandad. Vi vet med säkerhet att lagstiftningen har en normerande verkan. Promillegränserna i trafiken till lands har på ett mycket verksamt sätt bidragit till att det i allmänhetens ögon nu är en allmänt accepterad norm att alkohol och bilkörning inte hör ihop. Den som tackar nej till alkohol med motiveringen att han skall köra bil möts snart sagt över allt med självklar respekt. Andra alkoholfria zoner som nu kan sägas vara helt accepterade i allmänhetens ögon är väl att man inte dricker om man är gravid eller om man är i tjänst i sitt arbete. Men uppenbarligen finns inte samma självklara attityd att alkohol och sjötrafik inte hör ihop. Om reglerna för sjöfylleri var uppbyggda efter samma principer och med samma promillegränser som vid landtrafik har vi goda skäl att utgå från att lagstiftningen snart skulle bli normerande, och därigenom, herr talman, skulle människoliv räddas. Lagutskottet bemöter min och övriga motioner med samma innehåll på ett i förstone relativt positivt sätt, även om de avslås. Utskottet skriver i sitt betänkande: "...man borde överväga om inte en strängare syn på onykterhet till sjöss borde komma till uttryck genom en ändring i sjölagen så att bestämmandet av påföljd för brottet närmare anpassades till vad som gäller enligt trafikbrottslagen", samt: "Utskottet utgår därför från att regeringen på nytt överväger de frågor som tas upp i motionerna och därefter återkommer till riksdagen med besked om sitt ställningstagande." I förstone verkar det positivt, men läser man det en andra gång slås man av att det faktiskt bara är luft i uttalandet. Lagutskottet flyr från sitt eget ansvar, när utskottet ut i luften säger att någon obestämd "man" borde överväga saken, samt litet senare något mer precist att regeringen borde överväga saken igen och återkomma med besked om sitt ställningstagande. Någon annan bör alltså ta ställning. Utskottet mäktar inte ha en uppfattning och ta ställning även om man erkänner att man nog borde överväga saken. Men det är riksdagens uppgift att stifta lag och att ta ställning. Det är regeringen som har att utföra riksdagens beslut. Hur skulle det se ut i andra riksdagsbetänkanden om vi bad regeringen överväga någon viss sak och sedan återkomma med sitt ställningstagande? Det är ju vår uppgift som folkvalda att ta ställning och sedan ge regeringen vår uppfattning till känna. De huvudsakliga skäl som utskottet anför, och som vi har hört tidigare, mot att anta motionen är att en straffbestämmelse måste vara så klart och tydligt utformad att den kan tillämpas på ett förutsägbart sätt. Med det förstår jag att utskottet ifrågasätter om man kan kontrollera lagens efterlevnad. Den andra invändningen är att förhållandena som råder till sjöss är särpräglade och mycket varierade och att all sjötrafik, från segelbrädor och kanoter till oceangående fartyg, omfattas av sjölagen. Medan nykterhetskravet i trafiken endast avser förare, gäller för sjölivet dessutom att nykterhetskravet ombord inte enbart omfattar den som framför fartyget utan även den som i övrigt fullgör uppgifter av väsentlig betydelse för säkerhet till sjöss. På båda dessa invändningar kan man svara att precis samma svårigheter gäller för landtrafiken och har där övervunnits. Vi vet alla att polisen bara upptäcker en bråkdel av alla rattonyktra, och man kan även ha praktiska svårigheter att gripa misstänkta. Ändå har lagen sin goda verkan. Om man till lands förmår att skilja mellan en spark, en cykel och en långtradare med släp är jag övertygad om att också sjölagen kan utformas så att man kan skilja mellan en segelbräda, en kanot och ett oceangående fartyg. Om det bara finns den allra minsta vilja hos den lagstiftande myndigheten kan naturligtvis även trafiken till sjöss regleras på ett lika förnuftigt sätt som trafiken till lands. De praktiska svårigheterna är inte oöverstigliga. Ingen kan väl förneka att lagen kan skrivas så att den omfattar "den som på annat sätt har en uppgift ombord som är av väsentlig betydelse för säkerheten ombord". Faktum kvarstår. Genom att införa samma regler för onykterhet vid framförandet av fartyg som nu gäller vid framförandet av fordon på väg skulle vi få en önskvärd normgivning och, viktigast av allt, människoliv skulle räddas. Detta vet lagutskottet, men man har underlåtit att ta ställning. Enligt min mening har man flytt sitt ansvar.

Herr talman! I mitt anförande tog jag upp de problem som föreligger för att vi skall kunna ta ställning till motionerna. Därför vill jag bara yrka avslag på motionen.

Herr talman! Miljöpartiets motion som behandlas i detta betänkande handlar om pyrotekniska varor. När vi tänker på fyrverkerier tänker vi på fest och glädje. Men en nackdel är att kroppskador kan vållas. Faktum är att dessa pyrotekniska varor innehåller många skadliga ämnen. De är inte bra för naturen, människor och djur. Till saken hör också att användningen av fyrverkerier har blivit omfattande. Vi använder dem vi invigningar, vattenfestivaler och större högtider. Det är en omfattande användning. Utvecklingen har gått mot större och tyngre pjäser. Miljöaspekten är i fallet fyrverkerier mindre intressant och tas inte upp av medier och tillverkare. Men fyrverkerier innehåller en mängd giftiga ämnen. Jag skall nämna några: antimon, fosfor, blyföreningar, fenolhartser, naftalen, hexakloretan, PVC och nitrater. Miljöpartiets motion handlar om två ämnen, nämligen barium och strontium. Dessa ämnen måste man ha för att få färgerna grön och röd i fyrverkerierna. Barium och strontium är radioaktiva ämnen som i föreningar kan bindas i kroppens vävnader. Därmed får radioaktiva isotoper avsevärt större möjligheter att skada cellerna. Strontium kan lagras i benstommen, vilket är ganska välkänt. Jag hörde detta för första gången av en professor på Chalmers. Han gjorde mig uppmärksam på problemen. Det var ingen som hade tagit upp det tidigare. Jag reagerar mest över utskottets behandling av den här motionen. Man har skickat den till åtta remissinstanser. Dessa remissinstanser är inte särskilt kompetenta för att avgöra den här frågan. Därför har fem avstått från att yttra sig. Tre har svarat. Dessa tre är Sprängämnesinspektionen och två pyrotekniska företag. Det är inte särskilt vederhäftigt att fråga dessa. Sprängämnesinspektionen har konstaterat att de två ämnena ingår i de flesta godkända fyrverkeriartiklar. Om dessa inte skulle få finnas skulle det inte bli några färger utan endast knallar. Men det är inte riktigt sant. I en bok om fyrverkerier med recept på vad man kan göra står det uttryckligen hur man skall göra för att få dessa färger. Färgerna blir inte lika knalliga, men det går att få fram dem. Det de säger är alltså inte sant. Sedan hänvisar de till ett deltagande i EU:s standardiseringsprojekt för fyrverkeriartiklar trots att barium och strontium inte ingår bland de där diskuterade ämnena. Vad kan Sprängämnesinspektionen om kemi? Sedan är det två pyrotekniska företag som svarar. De säger naturligtvis att motionen skall avslås. De hänvisar också till EU:s standardiseringsprojekt där dessa ämnen inte alls tas upp. Sedan säger de att eftersom dessa ämnen inte finns med betyder det att de inte är så farliga att de bör förbjudas. Det är också en konstig vändning. Men om det är så att de är giftiga borde de bytas ut. Svenska Fyrverkeribranschförbundet säger i sitt remissvar att det inte finns några bra ersättare för ämnena, vilket inte är sant. Sedan säger de att mängden inte är så stor att den torde märkas vid sidan av övriga utsläpp. Det kan man ju säga, eftersom det är väldigt många utsläpp som sker. Men vem är det som har kollat detta ordentligt? Det är ingen som har gjort det. Därför tycker jag att utskottsbehandlingen av den här motionen är usel. Jag får väl återkomma. Det är ju så det går till här. Jag får väl återkomma med motionen nästa gång och hoppas att det jag säger nu har effekt. Det är många elever som läser kemi vid Chalmers som har hört av sig till mig och har uppmärksammat den här motionen. De tycker också att det är mycket underligt att det inte har gjorts något tidigare och att det fortfarande inte görs något och att ingen kollar detta ordentligt. Det är också anmärkningsvärt att man får det vanliga svaret att vi får gå till EU. Sedan får vi se vad de gör. Det är ju samma sak som att ingenting händer. Det har vi ju sett tidigare. Jag yrkar alltså bifall till reservationen under mom. 2. Den kräver att det i alla fall görs en utredning. Då kan det kanske bli ett förbud om det visar sig farligt. Detta är någonting som vi inte känner till ordentligt.

Herr talman! Fyrverkerier och smällare innebär utan tvekan stora olägenheter för många människor och djur, framför allt vid nyår, påsk och valborgsmässoafton. Varje år rapporteras dessutom flera olyckor i samband med användandet av pyrotekniska varor. Här i kammaren har det också vid ett flertal tillfällen just diskuterats hur man skall komma till rätta med dessa problem. Utskottet har tagit frågan på stort allvar. En bred remiss har genomförts för att utröna om gällande regelverk är tillräckligt. Myndigheter, företag och organisationer har svarat. En majoritet av de tillfrågade anser att den gällande lagstiftningen är tillräcklig, men att tillsyn och kontroll bör skärpas. Den lagstiftningen som reglerar verksamheten med pyrotekniska varor är av två slag. Vi har lagen om brandfarliga och explosiva varor som reglerar hanteringen och import av bl.a. pyrotekniska varor. Den andra lagen är ordningslagen som trädde i kraft den 1 april 1994. Denna lag gör det möjligt att ingripa mot störningar av fyrverkeripjäser. Något generellt tillstånd för nöjesfyrverkerier i tätorter som av tradition anordnas vid nyår och andra stora helger finns inte. En avvägning måste hela tiden göras mellan önskemålet att förhindra vissa företeelser och risken för att skärpta bestämmelser medför en ökning av hemmagjorda smällare och raketer. De flesta olyckor sker just vid tillverkning eller användning av hemmagjorda pjäser. I stället har kommunerna genom lokala ordningsföreskrifter getts möjlighet att meddela ytterligare föreskrifter för kommunen, eller del av denna, som behövs för att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor. Flera kommuner har också infört sådana bestämmelser. Herr talman! Utskottet anser att den gällande lagstiftningen är tillräcklig. Det är emellertid viktigt att noga följa utvecklingen och lägga en ökad vikt på tillsyn och kontroll. Inte minst viktiga är olika informationsinsatser inför de stora helgerna. I en motion från Miljöpartiet kräver man att ämnena barium och strontium som ingår i fyrverkeriartiklar i första hand ersätts av andra, mindre skadliga ämnen, och om detta inte går att de utesluts helt. Sprängämnesinspektionen genomför en löpande översyn av de produkter som finns på marknaden. Jag tycker att det är litet magstarkt att anföra att det i inspektionen inte skulle finnas någon kunskap om kemi. Sprängämnesinspektionen ingår också i ett europeiskt standardiseringsprojekt för fyrverkeripjäser. Inom ramen för detta projekt har förslag lämnats på olika ämnen som inte är önskvärda i fyrverkeripjäser. Barium och strontiumföreningar ingår inte i denna lista. Detta måste ju tyda på att man inte anser att dessa ämnen, i de koncentrationer och i den mängd de förekommer i fyrverkerier, är så skadliga att man vill förbjuda dem. Sprängämnesinspektionen konstaterar också att barium och strontium finns i flertalet av de godkända fyrverkeriartiklarna. Om dessa ämnen förbjuds skulle de avsedda ljuseffekterna, framför allt det röda och det gröna ljuset, inte kunna uppnås. Det är viktigt att påpeka att det röda strontiumljuset faktiskt också utnyttjas i olika typer av nödsignaler. Det är självfallet oerhört viktigt att minska förekomsten av giftiga ämnen. Sverige har varit, och är, mycket pådrivande i detta arbete såväl inom landet som internationellt. Men vad gäller barium och strontium finns det i dag inte några kända ersättningsämnen.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
Herr talman! Marie Granlund hävdar att det inte skulle finnas någon ersättning för den röda färgen i fyrverkerier. I boken Kemisk-tekniska recept av Sven Englund som har skrivits med hjälp av Falu Pyrotekniska Fabrik finns många recept, på t.ex lysare som är högröd, fontän som är mörkröd, stjärnform och gnistor som är röda och fixstjärna som är rosenröd. Enligt det som jag har tagit reda på finns det färger. Sprängämnesinspektionen har inte denna kunskap. Det säger även studerande på Chalmers som har studerat detta ämne djupare. De säger att det inte räcker med denna myndighet, utan detta måste utredas på ett bättre sätt. Att avfärda motionens intentioner på detta sätt är inte en riktig behandling.
Herr talman! Jag vill inte helt avfärda motionen, men det finns ju inte några ersättningsämnen i dag. När och om dessa kommer är det självklart att man skall använda sig av dem. Men man måste faktiskt tro på den myndighet som finns. Jag är övertygad om att Sprängämnesinspektionen har erforderlig kunskap, precis som den Europeiska standardiseringskommissionen. Med detta yrkar jag avslag på motionen.
Herr talman! Det skulle ha varit mer positivt om jag hade fått svaret att utskottet, i likhet med initierade personer, hade tagit detta på allvar och velat utreda det ytterligare. Jag hade väntat mig det svaret.

Fru talman! Håkan Holmberg har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att polis och andra myndigheter skall uppträda samlat och konsekvent i hela landet för att upprätthålla lag och ordning mot politiska våldsverkare. Inledningsvis vill jag slå fast att brottslighet med rasistiska eller liknande motiv är ett allvarligt hot mot den rättstrygghet som alla i vårt samhälle har rätt till oavsett bakgrund eller ursprung. Regeringen har också i regleringsbrevet för innevarande budgetår för polisväsendet angett att insatserna mot våldsbrottslighet skall vara ett prioriterat område och att det är viktigt att all kriminalitet som har sin grund i rasistiska motiv möts med effektiva metoder. Jag kan i det här sammanhanget informera om att Rikspolisstyrelsen planerar ett seminarium i slutet av nästa månad där frågor med anknytning till rasism skall behandlas. Vid det mötet kommer bl.a. företrädare för olika polismyndigheter i landet att berätta om sina erfarenheter från händelser liknande den i Norrköping. Man kommer därefter att diskutera hur man skall gå vidare. Erfarenheterna från detta seminarium kommer att sammanställas av Rikspolisstyrelsen och ligga till grund för ett policydokument om hur man skall hantera den här typen av händelser. Självklart måste polisen alltid anpassa insatserna efter de lokala förhållandena, men ett policydokument av den här arten kan säkert bli ett värdefullt instrument för polismyndigheten och bidra till att poliserna agerar på ett resolut och konsekvent sätt över hela landet. Jag vill också nämna att riksåklagaren har begärt in uppgifter från samtliga överåklagare om brottslighet som innefattar rasistiska, främlingsfientliga eller politiskt extrimistiska motiv eller inslag. Riksåklagaren har även inbjudit representanter för åklagarväsende och polis till seminarier om bl.a. dessa frågor. Jag kan alltså glädjande nog konstatera att inom hela rättsväsendet riktas ökad uppmärksamhet mot brottslighet med rasistiska och liknande förtecken. Som en följd av detta pågår ett antal rättsliga prövningar av olika förfaranden med anknytning till rasism eller nazism. Förhoppningsvis kommer dessa domar att göra det lättare för t.ex. Polisen att avgöra på vilket sätt man bör agera mot sådana förfaranden.
Fru talman! Jag vill tacka för svaret, som redovisar en del av de initiativ som har tagits för att ge polis och åklagare underlag för att handskas med den rasistiska och nazistiska brottsligheten. Det är alldeles uppenbart att åtskilligt av det som man bland myndigheter och på andra håll borde veta inte är riktigt känt. Det finns åtminstone sex punkter där det behövs en klarare insikt. För det första måste det bli slut på talet om att det handlar om pojkstreck. De som bedriver den här propagandan är till stor del vuxna med normal förankring i samhället. Sverige är i dag, enligt många bedömare, vid sidan av Tyskland det land i Västeuropa där man har den mest omfattande nasistiska verksamheten. För det andra måste man veta att det är fråga om en kontinuitet från 1930-talets nazism som visas på många sätt, gamla lokalföreningar återupplivas osv. Möjligen saknas en ordentlig process där man har gått igenom nazismens verkliga innebörd i Sverige, av det slag som skett i andra länder. För det tredje är det lätt att inse att den parlamentariska extremhögern, om man får använda ett sådant uttryck, håller på att minska i attraktionskraft till förmån för den utomparlamentariska och direkt våldsinriktade. För det fjärde är det viktigt att inse att även om kärnan är liten är svansen, eller potentialen, betydligt större. För att komma in i den lilla kärnan måste man ha kvalificerat sig, t.ex. genom att slå ihjäl någon. Det är ganska klart utsagt. För det femte bör man veta att dessa grupper har ett mycket effektivt propagandainstrument i den nazistiska musikrörelsen med målet att göra nazismen till en ungdomskultur bland andra. Frågan är om man inte håller på att lyckas med det. För det sjätte är det viktigt att inse att detta inte är samma sak som vardagsnazism eller kritik av invandringen. Det är fråga om medvetna personer som anser sig vara en revolutionär rörelse som tror att landet styrs av en judisk konspiration och som anser sig ha politisk rätt att döda såväl justitieministern som mig eller vem som helst som råkar komma i närheten av dem och anser att de ingår i denna konspiration. Min interpellation utgår från det som hände i Norrköping. Men det finns åtskilliga andra exempel. Det som hände där är tyvärr bara det senaste exemplet i ett mönster som synts över landet i flera år. Det finns några få undantag såsom Göteborg i höstas. Det finns två mycket intressanta och vanliga problem. Polisen gömmer sig ofta bakom föreställningen att man ändå måste försvara yttrandefriheten. Men den lagstiftning vi har innebär ju också att det finns möjlighet att ingripa mot hets mot folkgrupp. Det ingår i de bestämmelser vi har om yttrandefrihet. Lagen skall skydda dem som är hatpropagandans offer, inte dem som ropar på judeslakt. Det har i det här sammanhanget hetat att det viktigaste varit att undvika konfrontation med nazisterna: Om man bara låter dem hållas är de nog inte så farliga. Det är ju en illusion. Med den attityden upprättar man vad Per Svensson i Expressen har kallat en frizon för våld. Man låter nazisterna sätta upp spelreglerna och få ett övertag gentemot det demokratiska samhället. Det är bra att rikspolisstyrelsen och riksåklagaren börjar ta det här på allvar. Men den process som nu har inletts måste leda till en mycket tydlig omprövning av den flathet som visats under så många år. Norrköping var inte ett undantag, utan följde ett mönster. För att mönstret skall brytas behövs mycket tydlig politisk vägledning i de former som exempelvis regeringen kan bidra till. Jag vill därför följa upp med två mer preciserade frågor: Håller justitieministern med om att polis och åklagare skall sträva efter att upprätthålla de lagar mot hat och hetspropaganda, alltså lagen om hets mot folkgrupp i synnerhet, som gäller i Sverige? Håller ministern med om att det är fel att falla undan för nazister som hotar att ställa till med bråk och våldsdåd på gatorna om de inte får göra som de vill?
Fru talman! Jag tycker att det var trevligt att höra att man vill ta tag i det här problemet och komma med ett policydokument. Det är nog viktigt för oss att få ett sådant. Däremot tycker jag att det är litet synd att Norrköping. Det kanske inte alltid är så lätt att göra det man skall göra. Man kan vara efterklok. Situationen är ju sådan här i landet att det dras ned inom poliskåren. Vi får allt färre poliser. Man har stängt portarna till polisutbildningen osv. Insatserna från poliskåren blir ju därmed betydligt sämre. Det är det som oroar mig mest. Detta skulle jag vilja få mer belyst.
Fru talman! När det gäller Håkan Holmbergs bild av hur det ser ut i landet vill jag naturligtvis inte gå i polemik med honom. Jag vill bara hänvisa till att våra kunskaper på det här området har blivit betydligt bättre sedan säpo har inriktat mycket av sin verksamhet på att kartlägga och följa utvecklingen. Den kunskap som vi därigenom får har naturligtvis också mycket stor betydelse för den öppna polisens arbete. Svaren på de frågor som Håkan Holmberg ställer till mig är mycket enkla, och jag har också givit dem tidigare här i kammaren. Jag anser att det är en oerhört central uppgift för både polis och åklagare och för hela rättsväsendet att upprätthålla vår lagstiftning. Det är en uppgift för rättsväsendet att värna både yttrandefrihet, mötesfrihet och våra demokratiska rättigheter och att samtidigt värna om dess gränser. Det finns gränser när det gäller t.ex. brottet hets mot folkgrupp. Det vore helt fel inte bara av rättsväsendet utan av hela vårt land om vi föll till föga för den typ av odemokratiska och våldsinriktade rörelser som det finns exempel på. Till Maud Ekendahl vill jag bara säga att jag tror att vi i kammaren skall akta oss för att vara vare sig kloka och eller efterkloka när det gäller att bedöma enskilda polisinsatser. Efterklokheten kanske inte säger något annat om Norrköpingspolisens insats; det kanske var en klok insats. Vi vet inte det, vi kan inte bedöma det. Däremot kan jag lämna den informationen att polisens handlande i det här fallet och i många andra fall är föremål för en granskning. Det är anmält till justitieombudsmannen och kommer att bli granskat och därefter bedömt. Vi här i kammaren bör kanske avstå från att ha egna uppfattningar och ta del av de utredningar som kommer. När det gäller Polisens resurser är Polisen naturligtvis tvungen att anpassa sig efter de medel de har. De har givna direktiv från regeringen i form av det som står i budgetproposition och regleringsbrev om hur man skall använda sina resurser och vad man skall prioritera. Det område vi här pratar om är ett högt prioriterat område.
Fru talman! Som jag var inne på i mitt första anförande är det som hände i Norrköping inte något unikt utan ingår i ett mönster som har gällt över flera år. Jag har tidigare, när liknande saker har hänt i andra städer, tagit upp samma ämne med olika justitieministrar. Jag tycker att det är fullt legitimt att ta upp det även denna gång. Jag och många andra hade hoppats att den skärpta hållning som vi såg i t.ex. Göteborg i höstas skulle bli ett nytt mönster. Uppenbarligen är vi inte riktigt där än. Jag vill också påminna om att kommunalrådet i konserten ägde rum, ville stoppa alltsammans och stänga lokalen. Bakgrunden till en av de frågor som jag nyss ställde till justitieministern är att polisen i Norrköping avrådde från detta med precis den motiveringen att nazisterna då säkert skulle börja ställa till med bråk, och att det var bättre att låta dem hållas. Därmed ställde man sig i praktiken som ett slags skydd för brott mot svensk lag. Jag tror inte att polisen i Norrköping har några som helst sympatier för de här händelserna. Man hamnade i en situation som man inte visste hur man skulle hantera, och det är mänskligt och begripligt. Men man måste också när man jämför med tillslag mot andra saker som vi normalt i samhället tycker illa om konstatera att det är en viss diskrepans. Häromdagen ingrep polisen i Nacka mycket kraftfullt mot ett sådant här rave party. Säkert var man medveten om att det i samhället är allmänt accepterat att fester och andra tillställningar där det distribueras narkotika inte är någonting som vi vill ha utan något som vi skall försöka stoppa. Jag har sett i tidningarna att man just i Norrköping har gjort ungefär likadant mot liknande typer av fester. Den höga svansföringen när det gäller sådana tillställningar kan ju, om man har lust, jämföras med den låga svansföring som ibland gäller när det handlar om rasistisk och nazistisk brottslighet. Man måste ändå kunna ställa frågan om det kan vara så - och jag fruktar att det är så - att det är fråga om en viss osäkerhet om vad vi i både riksdag och regering som sysslar politiskt med sådana här frågor egentligen tycker skall gälla och vilken attityd man skall ha. I Norrköping har samtliga partier i kommunfullmäktige skrivit till kommunens olika nämnder och underenheter med en uppmaning om en gemensam fast hållning för den händelse att man hamnar i sådana här situationer i fortsättningen. Det är ju alldeles utmärkt att man försöker göra på det sättet. Det är då oerhört angeläget att vi får en klar, gemensam hållning från olika typer av svenska myndigheter som polis, åklagarväsende och skolmyndigheter. Skolverket - det är väl allmänt bekant - trampade i höstas enligt min mening rejält fel när man tog de rektorer i örat som hade velat ingripa och som i några fall hade ingripit direkt mot nazister som gick i uniform och uppträdde hotfullt mot andra elever på skolan. Skolverket fick i sin tur om jag minns rätt en reprimand av skolministern. Det var väldigt bra, och jag tror att det rensade luften tillfälligt i alla fall. Jag som sysslar en del med sådana här saker får med jämna mellanrum, senast i går, påstötningar från bekymrade lokalpolitiker, skolledare och andra som vill ha ett klart stöd från högsta politiska håll för en konsekvent hållning. Jag vill verkligen uppmana justitieministern att från och med nu göra allt som går att göra på politisk väg och som kan göras från regeringens plattform för att ge dessa mycket klara signaler.
Fru talman! Jag tror att justitieministern missuppfattade mig litet. Jag sade just det att man inte skall titta på en enskild företeelse, som det som hände i Norrköping, utan vänta på att man får den samlade bilden i det kommande dokumentet. Däremot vill justitieministern tydligen undvika att svara på min fråga om de nedskärningar inom poliskåren som sker och kommer att ske framöver. Det gör att färre poliser i samhället kan verka, och det har ju betydelse vid sådana här situationer. Det skulle jag vilja få ett svar på.
Fru talman! När det gäller Håkan Holmbergs utläggning om och bedömning av diskrepanser vill jag inte gärna gå in i den diskussionen. Jag anser att det är svårt för både mig och andra här i kammaren att göra bedömningar av vad som är riktig polisinsats eller inte. Polisen i Norrköping gjorde bedömningen att det inte var möjligt att ingripa mot misstänkta personer direkt under den pågående konserten. I stället filmade man och fotograferade under mötet för att i efterhand kunna identifiera och lagföra personer som begick brott. I Göteborg var situationen en annan. Där gällde det personer ute på stan, medan de i Norrköping var inne i en lokal. Jag vet att det fanns kontakt mellan polismyndigheterna, och man utbytte erfarenheter och diskuterade frågan. Men som sagt, jag tycker inte att det är möjligt för mig som justitieminister att bedöma Polisens åtgärder i det enskilda fallet. Låt mig passa på att säga något om den lagstiftning som reglerar det här området. Den är mycket tydlig och klar för Polisen, men naturligtvis kan situationerna lika fullt vara svårbedömbara och frågan om vilka åtgärder man skall vidta kräva en avvägning. Den grundlagsskyddade mötesfriheten är tillförsäkrad i våra grundlagar. Det finns särskilda bestämmelser hur och under vilka förutsättningar mötesfrihet får begränsas. En konsert, liksom andra sammankomster för att framföra konstnärliga verk, är att anse som en allmän sammankomst. I ordningslagen finns närmare bestämmelser om när Polisen har rätt att ställa in eller upplösa allmänna sammankomster. Skäl för att upplösa en allmän sammankomst är att det uppkommer en svårare oordning vid själva sammankomsten eller att det sker som en direkt följd av sammankomsten. Jag kanske också skall tillägga att en offentlig tillställning däremot kan upplösas redan om det vid den förekommer något som strider mot lag eller om den medför oordning. Det intressanta är kanske att det vid den här typen av tillställningar förekommer brottslig verksamhet, och det är Polisen skyldig att ingripa mot. Längre än till detta allmänna resonemang är jag inte beredd att gå när det gäller enskilda fall. Men jag skulle nog vilja säga att de allmänna signalerna från statsmakternas sida och de signaler som vår lagstiftning ger är entydiga i det här sammanhanget. Maud Ekendahl talar om Polisens resurser. Det handlar för Polisen om att hantera sina 10 miljarder på det klokaste och bästa sättet och givetvis att använda resurserna på de områden som är prioriterade.
Fru talman! Som framgår både av min skriftliga interpellation och av mina inlägg här har jag inte begärt att justitieministern i detalj skall kommentera just det som hände i Norrköping och ge synpunkter på polisens uppträdande i detta speciella fall. Det som jag har efterlyst är tydliga markeringar till vägledning för olika svenska myndigheter som i fortsättningen kan råka in i liknande situationer. Däremot förbehåller jag mig rätten att själv göra några reflexioner om det som har hänt i Norrköping, eftersom det ingår i ett mönster som vid det här laget är ganska välbekant. Jag tycker att det är fullt rimligt att karakterisera det som en viss flathet, säkerligen grundad på att den utveckling som Polisen har att hantera har gått oerhört fort. Det gäller inte bara Polisen utan samhället i stort att man mer eller mindre har tagits på sängen av den snabba utbredningen av dessa företeelser. Bara en kommentar. Polisen agerade i Norrköping inte för att bryta upp sammankomsten utan i syfte att filma den och sedan använda inspelningen som bevismaterial. Nu hör det till pjäsen att dessa videoupptagningar var så värdelösa att de inte gick att använda till någonting. Också detta har hänt förut. Detta för in tankarna på det Maud Ekendahl tog upp. Antingen använder man resurserna på fel sätt, eller också har man för dålig utrustning för att belägga den här typen av brottslighet. Förmodligen kan Polisen internt klara detta alldeles utmärkt utan pekpinnar härifrån, men jag tycker att det är alldeles tydligt att man inte har prioriterat det här riktigt på det sätt som vore önskvärt. Jag tolkar justitieministerns svar till mig så, att hon och jag är överens om att det här måste få en betydligt högre prioritet framöver.
Fru talman! Låt mig bara avslutningsvis konstatera att vi är överens om att detta är ett allvarligt problem. Det är en utmaning för vårt demokratiska samhälle att visa oss själva och omvärlden att vi är beredda att hantera det och att vi är kapabla att göra det.

Fru talman! Sten Andersson har frågat statsrådet Hedborg vilka åtgärder som hon, i en krympande ekonomi, är beredd att vidta i avsikt att även statliga myndigheter underkastas samma krav på återhållsamhet som i dag gäller för ett stort antal skattebetalare. Bakgrunden till interpellationen är den studie om sexualitet och hälsa som Folkhälsoinstitutet har initierat och genomför. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Inledningsvis vill jag framhålla att de senaste årens budgetprövning av de statliga myndigheterna präglats av stor restriktivitet. Ökade krav har ställts på myndigheterna att i anslagsframställningar och särskilda rapporter motivera sina resursbehov. Hur medlen har använts och vilka resultat som har nåtts redovisas i årliga rapporter till regeringen. Dessa bildar underlag för en dialog med myndigheterna, kommande budgetarbete samt förslag och redovisningar till riksdagen. Regeringen har vidare, som framgår av finansplanen, lagt ett besparingskrav på den statliga verksamheten på 11 % t.o.m. år 1998. Detta gäller också myndigheterna inom Socialdepartementets verksamhetsområde. Bl.a. mot denna bakgrund föreslog regeringen en besparing på 25 miljoner kronor på Folkhälsoinstitutets anslag för budgetåret 1995/96. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag. Regeringen ställer således stora krav på Folkhälsoinstitutet, liksom på andra myndigheter, att noga motivera sina resursanspråk, att avgöra hur målen för verksamheten kan nås till lägsta möjliga kostnad samt redovisa hur tilldelade medel har använts och vilka resultat som har nåtts. I Folkhälsoinstitutets uppdrag ingår att bidra till att förebygga hiv/aids, andra sexuellt överförbara sjukdomar samt oönskade graviditeter och aborter. I Folkhälsoinstitutets uppdrag ligger vidare att ägna barns och ungdomars samt kvinnors hälsa särskild uppmärksamhet. Inom dessa liksom andra områden skall Folkhälsoinstitutets verksamhet bygga på forskning och annan aktuell kunskap. Den senaste nationella sexualvaneundersökningen genomfördes år 1967 på uppdrag av den statliga Sexualundervisningskommittén. Såväl det svenska samhället som förutsättningarna för människors sexuella möten har förändrats påtagligt under de snart 30 år som gått sedan denna undersökning genomfördes. Genom ökad invandring har Sverige i dag en mångkulturell befolkning. Kvinnans ställning i familjen och i samhället i stort har stärkts. Kärlek mellan människor av samma kön accepteras av samhället, vilket bl.a. kommit till uttryck i lagstiftningen om registrerat partnerskap. Förbättrade kommunikationer har medfört att svenskars sexualvanor i högre grad än tidigare påverkas av attityder och beteenden i andra länder. Nya och effektivare preventivmedel har gett bättre möjlighet att kontrollera barnafödandet. Panoramat av sexuellt överförbara sjukdomar har påtagligt förändrats i och med uppkomsten av hiv/aids. Att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter är ett folkhälsoarbete på lång sikt, som en rad organisationer och samhällsinstanser inom vårt land är engagerade i. För att detta arbete skall vara framgångsrikt krävs fördjupad kunskap om svenska folkets inställning till frågor kopplade till sexualitet och vilken roll denna spelar i människors liv. Detta är inte minst viktigt för att kunna vidareutveckla skolans sexualundervisning och ytterligare förbättra verksamheten vid ungdomsmottagningarna men också för att kunna ge råd och stöd till den vuxna befolkningen. Genom undersökningen vinns förhoppningsvis kunskap som kan bilda underlag för att bättre rikta och målgruppsanpassa informationen, vilket bör borga för att insatserna blir effektivare. Då den studie om sexualitet och hälsa som nu genomförs på initiativ av Folkhälsoinstitutet tar i anspråk betydande resurser, utgår jag från att Folkhälsoinstitutet inför beslutet att genomföra studien noga har vägt kostnaderna mot de möjligheter till ett mera effektivt folkhälsoarbete för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter som studien förväntas ge. Med tanke på att studien rör frågor som många upplever som mycket personliga och känsliga utgår jag vidare från att stor vikt har lagts vid att skapa förtroende och att respektera den personliga integriteten vid studiens utformning.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Den här interpellationen handlar om en studie som Folkhälsoinstitutet vill göra om sexualitet och hälsa i Sverige. Min interpellation baserar sig på att jag ifrågasätter dels behovet av, dels kostnaderna för denna studie. Den skall handla om frågor kopplade till, som det heter, sexualitet och vilken roll denna spelar i människors liv. Fru talman! Jag är förvisso gammal och genomgår ett hastigt accelerande fysiskt förfall, och jag är ingen expert på området, men jag undrar: Behöver man fråga om detta? Sexualiteten är faktiskt förutsättningen för allt liv på jorden. Jag hävdar att man går över vissa gränser när man på detta sätt rotar i privatlivet och att ett statligt institut inte har rätt att göra något sådant. När jag läser de omfattande motiven till studien att Sverige har förändrats, att invandrarna har blivit fler, att kvinnans ställning har stärkts, att vi tillåter kärlek mellan människor av samma kön och att förbättrade kommunikationer har lett till en annan syn på sexuallivet. När jag läser svaret blir jag dock inte helt övertygad om att statsrådet verkligen med den intensitet som annars brukar vara fallet i sådana här svar står bakom bokstäverna i det. Statsrådet talar också mycket om statliga myndigheter och deras kostnadsansvar, och jag tycker att det är bra. Men hur är det med tillämpningen av teorin i det här speciella fallet? Jag har hört att konkurrenter till SIFO och SCB hävdar att institutet inte har följt upphandlingsförordningen. De uttalar klart att om uppdraget hade gått ut på sedvanlig upphandling, hade man kunnat reducera kostnaden med 50 %. Det är inte min uppfattning, men det påstås att det är så, och det är seriösa företag som riktar beskyllningen. Till sist, fru talman, vill jag ställa några frågor till statsrådet. Statsrådet säger att det finns organisationer och andra samhällsinstanser som i dag sysslar med frågorna kring vår sexualitet. Om det nu är så, varför måste vi då betala för att också Folkhälsoinstitutet skall syssla med samma sak? Norrmän och finnar är ganska lika oss svenskar. I Norge och Finland har man nyligen gjort sådana här undersökningar. Kan man inte nu i besparingstider köpa en kopia av dessa resultat till en mycket mindre kostnad i stället för att använda pengar en gång till i Sverige? I interpellationssvaret står att det i Folkhälsoinstitutets uppdrag vidare ligger att ägna barns, ungdomars samt kvinnors hälsa särskild uppmärksamhet. Fru statsråd! 1996 är jämlikhetens årtal. Skall man inte ägna någon som helst uppmärksamhet åt män som har blivit myndiga och deras hälsa? Det måste vara något fel på förutsättningarna för detta instituts verksamhet.
Fru talman! Det framgick med all önskvärd tydlighet av Sten Anderssons interpellation att han ifrågasätter riktigheten i att Folkhälsoinstitutet gör denna analys och genomgång. Därom råder inget tvivel. Jag delar inte kritiken. Jag har inte tidigare hört någonting som berör den anförda synpunkten på upphandlingsförordningen. Jag utgår ifrån att Folkhälsoinstitutet, liksom andra myndigheter, följer de ordningar som gäller, och att institutet inte har avvikit från den hanteringsordning som skall råda för myndigheternas arbete. Jag tycker inte att studien handlar om att rota i människors privatliv. Som jag skriver i mitt skriftliga svar, utgår jag ifrån att denna studie och analys görs med stor varsamhet och med stor omsorg och omtanke. Det handlar om frågor som naturligtvis är väldigt känsliga för människor. Det är 30 år sedan vi fick en ordentlig analys och genomgång av detta. Som framgår i mitt skriftliga svar utgår jag ifrån att detta material blir ett bra underlag som kan stärka det arbete som behövs i Sverige för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar. Det gäller inte minst de svåra problemen kring att förhindra spridning av hiv och aids. Svaret på de speciella frågorna om Folkhälsoinstitutet är att dess roll skall vara att delta i samordningen av bl.a. organisationernas, kommunernas och landstingens arbeten. Riksdagen har ställt sig bakom prioriteringen av arbetsuppgifterna som gäller inriktningen på barns, kvinnors och ungdomars hälsa. När det gäller barns och ungdomars hälsa handlar det bl.a. om olycksförebyggande arbete, men också om de stora skillnader i ohälsa som finns i barns och ungdomars uppväxtvillkor. Skillnaderna mellan kvinnors och mäns hälsa ökar. Kvinnornas ohälsa ökar dess värre på ett sätt som är mycket oroande. Ett av Folkhälsoinstitutets program inriktas just på kvinnors hälsa. Jag tycker att detta är viktigt, och riksdagen har också ställt sig bakom det. Fru talman! Det är min förhoppning att de resurser man sätter in för att göra denna undersökning också skapar det underlag som behövs för att få kunskap. Med denna kunskap kan vi utveckla det förebyggande arbetet med barns, ungdomars, kvinnors hälsa - men också förhindra en ökande ohälsa hos män.
Fru talman! Man behöver inte vara någon expert för att förstå att jag och statsrådet inte är överens. Men sånt är livet. Enligt det skrivna svaret sysslar många andra med arbete som berör exakt den aktivitet och den verksamhet som man nu skall betala ett antal miljoner för att undersöka. Varför räcker det då inte med detta? Är de andra organisationerna sämre än det statliga institutet med det hemska namnet Folkhälsoinstitutet? Jag måste säga att namnet luktar och låter som något från det forna DDR. Men man får väl acceptera det också. Jag köper däremot inte att barns, ungdomars och kvinnors hälsotillstånd skall bevakas noggrannare än de mäns som är födda före 1943. Vår hälsobild är säkert inte den bästa - det kan jag tala om för statsrådet. Vi talar om att spara pengar. Man har gjort nästan exakt på ordet samma undersökning i Norge och Finland för två år sedan. Vore det då inte, i det nordiska samarbetets namn, bra om vi kunde dra nytta av dessa erfarenheter i stället för att betala dyra pengar? Jag vet att summan inte är så ofantlig i det stora hela, men man borde kunna visa gott omdöme och att goda förutsättningar finns för att försöka spara på de pengar vi tyvärr inte har i dag.
Fru talman! Olika organisationer arbetar med förebyggande verksamhet, med kommunernas och med landstingens verksamhet. Tack och lov gör alla dessa inte exakt likadant. Det finns tvärtom litet olika infallsvinklar och olika verksamhetsområden. Patientorganisationer arbetar t.ex. inom ett visst område. På så vis kompletterar dessa olika organisationer varandra och har därmed förmåga att spänna över det bredaste fältet på detta område. Det handlar om förebyggande och samordnande folkhälsoarbete. Folkhälsoinstitutet spelar här en stor roll som spindeln i nätet. Institutet tar fram kunskap, initierar forskning, samordnar verksamheten och samverkar med andra. Sten Andersson köper inte prioriteringen av barns, ungdomars och kvinnors hälsoprogram. Som riksdagsledamot har naturligtvis Sten Andersson alla möjligheter i världen att i en kommande diskussion argumentera för att förändra denna prioritering. Jag tycker att den är bra, men den utesluter självfallet inte att man också arbetar med mäns, och speciella grupper av mäns, ohälsa. Sten Andersson drar slutsatsen att den norska och den finska undersökningen är exakt likadana som den svenska. Jag delar inte den uppfattningen. Undersökningarna har litet olika infallsvinklar. Här i Sverige behöver vi framför allt en ny studie som ger oss ett underlag för framtida prioriteringar. Det är detta som Folkhälsoinstitutet har tagit initiativet till.

Fru talman! Eva Eriksson har frågat mig om jag vidhåller mitt tidigare uttalande om att inte frånta funktionshindrade barn under 16 år rätten till personlig assistent. Hon har också frågat när jag avser att återkomma med besked om Assistansutredningens övriga förslag samt om vilka åtgärder jag tänker vidta för att bibehålla den livskvalitet som reformen har gett de funktionshindrade. Rätten till personlig assistans är en mycket viktig reform. Den har skapat helt nya möjligheter för många svårt funktionshindrade personer att leva aktivt och oberoende. Det finns alltså starka skäl att värna om assistansreformen. Kostnaderna för den statliga assistansersättningen har emellertid blivit väsentligt högre än vad som beräknades när reformen genomfördes. Därför förbereder regeringen nu en proposition med förslag till vissa åtgärder som syftar till att uppnå bättre kostnadskontroll av assistensersättningen. Utgångspunkten för arbetet är att grunderna för assistansreformen inte skall äventyras. Propositionen kommer att föreläggas riksdagen under våren. Förslagen syftar främst till att åstadkomma förtydliganden i regelsystemet utan att de grundläggande principerna för personlig assistans förändras. Personlig assistans kommer även fortsättningsvis att vara en lagstadgad rättighet för svårt funktionshindrade personer med behov av denna insats. Detta innebär bl.a. att svårt funktionshindrade barn under 16 år kommer att bibehålla rätten till personlig assistans och assistansersättning. Svårt funktionshindrade personer skall även i framtiden kunna få sina behov av assistans tillgodosedda. Ett av assistansreformens allra viktigaste syften var att stärka funktionshindrade personers möjligheter till självbestämmande, oberoende och valfrihet. Jag kan försäkra Eva Eriksson att jag inte har för avsikt att lägga fram förslag som står i strid med dessa syften. Tvärtom har jag goda förhoppningar om att vi skall hitta lösningar som innebär att personer med stora funktionshinder också i fortsättningen får bra assistans och en bra livskvalitet samtidigt som vi får en bättre kontroll över kostnaderna.

Fru talman! Jag tackar socialministern för svaret. Det inger förhoppning. Ministern säger i sitt svar att reformen är viktig och att den har skapat nya möjligheter för många svårt handikappade. I den frågan är Riksdagen fattade ett enigt beslut om LSS. Personlig assistans blev en rättighet. De svårast funktionshindrade med omfattande behov av assistans i det mest privata - som att äta, sköta sin hygien, klä sig och kommunicera med andra - fick rätt till en statlig assistansersättning för att täcka kostnaden för att täcka kostnaderna för personlig assistans. Detta var alla överens om. Jag vill mena att få beslut i den här salen har betytt så mycket för enskilda människor som detta har gjort för de ca 6 000 personer som nu har statlig assistansersättning. Från att ha varit vårdobjekt har de blivit huvudpersoner i sina egna liv, något som vi andra tycker det är absolut självklart att vara. Svårt handikappade barn med personlig assistent får vara barn som andra barn. Skolan har blivit skola, med lärare som inte tvingas att vara vårdpersonal i stället för att undervisa. Barn har kunnat välja att gå i sin hemskola i stället för att skjutsas långa vägar till specialskola med vårdpersonal. Äldre barn, syskon, har fått uppleva att få vara syskon, och föräldrar har fått vara föräldrar och inte ständigt vara vårdare. Vuxna mycket svårt funktionshindrade har också setts som individer och har kunnat börja frigöra sig från ett totalt beroende av anhöriga, eller en isolering som förut på en institution eller ett sjukhus. Det var en fantastisk social innovation att kunna genomföra denna reform i riksdagen. Den handikappade har fått något av vår självklara valfrihet och självbestämmande i livet och kan välja vem som skall vara assistent, när och hur assistansen skall ges, som vi andra väljer. Valfriheten innebär också att man kan anlita någon annan än kommunen att vara arbetsgivare åt assistenterna, exempelvis kooperativ. Nu förbereder, som ministern också påpekar, en proposition där man föreslår förändringar. Det har förekommit olika siffror - 900 miljoner kronor, 500 miljoner kronor, och andra ministrar har i olika uttalanden sagt att det handlar om några hundra miljoner. Visst måste besparingar på flera hundra miljoner kronor påverka en grupp på över 6 000 personer. Det vore konstigt annars. Det förtydligande regelsystem som ministern hänvisar till i sitt interpellationssvar oroar mig. Innebär det att rätten att anställa sin egen assistent försvinner? Blir det hårdare krav för att kvalificera sig till assistansersättning? Blir det en sänkning av assistansersättningen per timme? Blir det stopp för personlig assistent i skolan, på daghemmet eller i annan daglig verksamhet? Visserligen kan man, precis som ministern säger, få sina behov av assistans tillgodosedda. Men kan man i socialdemokraternas alternativ få den assistent man själv väljer för att få kontinuitet i sin assistenthjälp? Är det kommunerna som alltid skall bestämma? Är det ordning och reda, styrning och kontroll, som kommer att bli honnörsord i stället för valfrihet, självständighet, integritet och värdighet? Jag är alldeles övertygad om att ingen som inte vill ha det eller behöver det har assistans. Solidariteten med dem som har stora funktionshinder måste också gälla i svåra ekonomiska tider. Tycker inte också socialministern det?

Fru talman! Jag tycker att det är mycket bra att Eva Eriksson har tagit upp den här frågan. Det var som bekant en borgerlig moderatledd regering som föreslog reformen. Det är en mycket bra reform som ger stöd åt dem som verkligen behöver det. Därför vill vi moderater försvara reformen. Jag håller med Eva Eriksson i hennes oro över vad som nu skall hända. Det är bra att socialministern nu har backat vad gäller att barn under 16 år inte skall få rätt till assistansersättning. Socialministern har nu deklarerat att de kommer att fortsätta att få det. Men backningen skedde på grund av de handikappades organisationer verkligen tryckte på och protesterade mot detta. Vad skall nu hända i stället? Det är vad alla undrar. Den socialdemokratiska regeringen skall fortfarande spara många hundratals miljoner på assistansersättningen och måste nu ge besked om vad som skall hända. Är det timersättningen som skall sänkas, med vad det skulle innebära, inte minst för de fria alternativen? Är det valfriheten att själv välja och anställa assistent som skall beskäras? Jag skulle gärna vilja att socialministern redan nu lovar att så inte är fallet. Jag kan inte förstå varför man, när man i stället t.ex. skulle kunna spara pengar genom att införa en extra karensdag för alla oss som i sammanhanget har väldigt få och små problem, väljer att spara på en grupp som kanske mer än några andra i samhället behöver stöd.

Fru talman! Jag hoppas att de deltagande riksdagsledamöterna ursäktar om jag samlar ihop frågorna litet och inte svarar på var och en av dem. Jag tror att vi gemensamt sparar litet tid så. Jag svarar på frågorna oavsett vem det är som har ställt dem, om jag får uttrycka det så. Möjligheten att anställa en egen assistent kommer inte att försvinna. Grunddragen när det gäller möjligheten att arbeta i kooperativ, att ta det egna arbetsgivaransvaret osv. kommer också att finnas kvar. Däremot diskuterar vi timersättningen. Vi har inte kommit fram till någon nivå på timersättning, men det blir inte den låga timersättning som det fanns förslag om i själva utredningen. Utredningen gick inte ut på remiss, eftersom vi bedömde att den var litet väl hårdhänt. Därför har vi under hand fört diskussioner med företrädare för organisationerna för att på det viset få fram ett material som skulle vara bättre anpassat till en gemensam uppfattning och därmed också skulle kunna vara ett bra material att grunda en proposition på. Propositionen kommer att kunna behandlas under våren. Det betyder att den kommer inom några veckor fr.o.m. i dag. Sedan är då frågan vad det finns för möjligheter. Flera av riksdagsledamöterna var inne på vilka möjligheter det finns att göra besparingar utan att gå in på en individuell försämring, dvs. att man går den enskilda personens egna behov för när. Jag kan peka på en sak. Efter två revisioner och genomgångar kan vi konstatera att den hopsparad tiden under ett år visar sig ligga någonstans mellan 6 % och 8 %. Det är alltså den tid som ligger kvar och som inte är använd. Där pågår en diskussion om man möjligen, i stället för att kunna spara ihop tid under ett helt år, kan tänka sig att göra det under kortare tid och få en tätare prövning. Det skall inte vara så att individen inte skall få sina behov tillgodosedda, men procentuellt ligger det kanske tid ute som inte används. Där finns alltså ett besparingsutrymme som har att göra med reformens konstruktion och inte med den individuella prövningen. Det tror jag är mycket viktigt. Sedan är då frågan om det finns andra besparingar att göra. Det är viktigt att hålla en balans mellan vad som är personlig assistans över 20 timmar och det som är kommunernas ansvar, dvs. vad skolan, barnomsorgen, dagcenterverksamhet och annat skall stå till tjänst med. Vi vet att det sociala stöd som finns i grupper och kollektiv är mycket bra för den enskilda individen i många sammanhang. I andra sammanhang måste den enskilda funktionshindrade även då ha personlig assistans. Jag kommer att förtydliga detta i propositionen. Det fanns med i den ursprungliga utredningen av propositionen men klargjordes inte senare i lagstiftningen. Det kommer att finnas möjligheter för ledamöterna att granska detta i anslutning till propositionen. Fru talman! Jag får möjlighet att komma tillbaka i ytterligare repliker, men avslutningsvis vill jag understryka det jag säger i mitt inledande skriftliga svar, nämligen att det finns en enig riksdag bakom detta och att det finns ett mycket starkt försvar inom regeringen för detta. Med tanke på kostnadsutvecklingen som hade sin grund i en för lågt budgeterad prognos är det ändå viktigt för en regering att känna ansvar för den framtida kostnadsutvecklingen. Därmed skall vi också kunna bygga in en kostnadskontroll i en kommande propositionen som, och det vill jag understryka, säkrar den här reformen för framtiden. Det är mitt syfte med den diskussion som pågår nu.
Fru talman! Det gläder mig att lyssna till socialministern. Det finns ett djupt engagemang i de här frågorna. Därför tycker jag att den spontana fråga man kan ställa är varför man över huvud taget skall spara i den här reformen. När ministern föredrar vad man kommer att titta på handlar det egentligen inte om dessa pengar. Jag får uppfattningen att det mer handlar om att man skall fördela ansvaret mellan två huvudmän på ett helt annat sätt än vad som sker i det regelsystem som finns för reformen. Det är riktigt att det också diskuterades inför beslutet, men man kom fram till att det skulle vara ett statligt stöd som garanterades alla och att kommunernas kostnader för de specifika och stora insatser som måste göras skulle betalas av den statliga myndigheten. Man sade att detta var ett övergripande behov som en liten grupp människor hade. Detta oroar mig. När vi började med hela handikappolitikens förändring på 80-talet, med allt det habiliteringsarbete som gjordes, med integreringen av svårt handikappade barn i skolan och med förändringen i särskolan, var ju just det stora problemet att kostnaderna blev stora och att man var utlämnad till kommunernas omdöme för att man skulle få detta eller inte. Den här reformen skulle ju göra att de allra svårast funktionshandikappade människorna skulle få en likvärdig bedömning av sina behov. Detta oroar mig verkligen. Men som ministern säger kommer det att finnas tillfälle till att ta ställning till detta när förslaget till reformen läggs fram. Ministern säger ju att det kommer att komma här under våren. Det är riktigt att detta var underfinansierat. Utredningen visar ju också att man hade beräknat att genomsnittet skulle vara ungefär 40 timmar, och det blev ungefär 68 timmar. Vi i Folkpartiet drar inte den slutsatsen att skillnaden skulle bero på att vi inte visste hur stort behovet var. Det visade sig att det fanns ett stort uppdämt behov som den borgerliga regeringen inte kunde förutse. Den kunde uppenbarligen inte de som var med i debatten här i kammaren heller. Men det är för oss i Folkpartiet ingen anledning till att börja skära i den här timersättningen. Det visar att det finns ett stort behov av personliga assistenter för funktionshindrade. Vi tycker att det är oacceptabelt att man skall börja skära i det här stödet. Skall man göra dessa besparingar bör det ske någon annanstans. Låt mig sedan kommentera litet grand av det som ministern pekar på, nämligen att det finns timmar som inte utnyttjas. Det är en samordningsfråga och en bedömningsfråga för de myndigheter som bedömer behovet av assistans. Jag kan hålla med om att det säkerligen finns mycket att göra ute på försäkringskassorna i samarbete med handikapporganisationerna, kollektiven, kooperativen och den kommunala socialtjänstens tjänstemän som handlägger ärendena. Det är ju trots allt så att 80 % av assistenterna i dag är anställda av kommunerna och 20 % är anställda av kooperativ eller sammanslutningar av olika slag. Jag vill återigen ställa frågan om vad det finns för anledning att göra besparingar för en grupp på 6 000 personer när vi egentligen är eniga om att den här reformen är viktig och att den måste finnas kvar. Är det inte bättre att regeringen funderar över hur man skall hitta effektiviseringar och samarbetsformer ute i de myndigheter som handlägger ärendena? Det är ju egentligen där problemen finns.
Fru talman! Jag vill bara kort beröra det socialministern säger om att man överväger att sänka timersättningen. Timersättningen berör faktiskt också valfriheten och möjligheten att använda sig av enskilda alternativ.

Men ett brukarkooperativ måste drivas enligt företagsekonomiska principer och måste kunna ta oförutsedda utgifter som uppkommer t.ex. på grund av ett sådant fall som jag nyss nämnde, nämligen att man under en tid inte får in ersättningen för en brukare som inte har rätt till ersättning under den perioden. Rent indirekt berör även en sänkning av ersättningen valfriheten som är så oerhört viktig.
Fru talman! Jag instämmer i att det här är en bra reform, men jag tycker också att det är nödvändigt att göra en utvärdering. De nya reglerna har ju funnits så kort tid, och när något nytt sätts i sjön behöver det ju ses över efter ett tag. Jag tror att mycket går att göra annorlunda, t.ex. vad gäller samarbetet mellan kommun, försäkringskassa och staten. Detta skall vi se över. Det tycker jag är viktigt. Jag vill också tacka för att den här interpellationen blev ställd och att vi har fått den här debatten. Jag vet att många handikappade är väldigt oroliga för vad som skall komma i propositionen. Nu har vi ändå kunnat lugna dem till en del - vi får se sedan hurdana skrivningarna blir.
Fru talman! Eva Eriksson frågar: Varför skall man spara? Jag vill i stället för att tala om att spara säga att vi måste få en kostnadskontroll över reformen. Syftet är inte att åsamka reformen någon skada eller att skada de enskilda individer som har ett stort behov av stöd, vilket kan tillgodoses genom reformen. Vi är helt eniga om den här viktiga reformen, och vi understryker det också ganska ofta därför att det är viktigt för andra att förstå att riksdagen är enig på den här punkten. Kostnadskontrollen är enligt min uppfattning oerhört väsentlig för att säkra reformens framtid. Då är det viktigt på vilket sätt man förtydligar lagtexten, så att det är lätt att göra bedömningar ute på försäkringskassorna och att man är tydlig när det gäller formuleringar, så att det inte skapas onödig förvirring när det gäller bedömningar. Också den typen av kostnadskontroll är i praktiken besparingar, eftersom man är noga med kostnaderna. Jag gav ett exempel på detta, nämligen den tid då assistenten inte används fullt ut. Enligt min uppfattning kan vi i de fallen vara något snävare i tidsaspekten än vad vi har varit hittills. Jag vill korrigera Eva Eriksson på en punkt, även om detta kanske inte är så väsentligt nu, så här i historiens ljus. Det fanns nog en hel del kunskaper om att man borde ha haft 68 och inte 40 timmar. Varför man i stället gick fram med 40 timmar vet jag inte. Vad jag kan konstatera är att antalet personer som berörs av reformen, dvs. 7 000, står sig, att antalet timmar blev 40 och att kunskapen om 68 nog fanns redan från början. Till Annika Jonsell vill jag säga följande: Bakom förslaget om att göra en besparing på timersättningen ligger mycket noggranna riksrevisionsgranskningar. Det är inte fråga om några lösryckta analyser, utan det är granskningar av utbildningsbehov, av uppehållslönekostnader och precis det som Annika Jonsell lyfter fram, nämligen att man framför allt i de minsta kollektiven har få att fördela kostnaderna på. Ett av kollektiven som jag vet har väldigt stora kostnader är JAG, som ju har ett alldeles speciellt arbetsledarbehov, något som gör att man får litet större kostnader än övriga kooperativ eller kollektiv. Också de synpunkter som har förts fram i den här debatten finns med i våra diskussioner inför det slutliga propositionsskrivandet. Jag vill ännu en gång understryka att det är omsorgen om reformen och dess säkerställande som gör att vi tittar på möjligheten att genomföra effektiviseringar och andra förändringar och lagförtydliganden, som i förlängningen innebär besparingar i reformen.
Fru talman! Jag vill återigen understryka att det är intressant att se vad debatten nu handlar om. Hade vi haft ett annat ingångsläge i diskussionen och talat om effektiviseringar i reformen i stället för att säga att det skulle genomföras besparingar på 1 miljard kronor hade kanske diskussionen förts på en annan nivå. Det kan väl också hända att regeringen har slagit till reträtt inför den proteststorm som ägt rum under den här tiden, med bl.a. demonstrationer utanför Socialdepartementet. Jag har en liten kommentar till vad socialministern sade om 40 eller 68 timmar. En poet skrev en gång att kort minne är den bästa tillgången i politiken, och det kanske man skulle kunna säga om den här frågan. Jag vill återkomma till en punkt som jag tycker är litet oklar, även om jag kommer att kunna läsa om detta i propositionen inom kort. Är det så att barn under 16 år skall kunna välja sin egen assistent även i skolan, inom fritidsverksamheten och annan daglig verksamhet, eller kommer kommunen att ta över ansvaret för assistenten på det området?
Fru talman! Eva Eriksson! På en punkt visade analysen av behovet av att hålla igen kostnaderna att det inte var möjligt att göra så stora besparingar, eftersom effekten av de besparingarna skulle gå den enskilde individen för när på ett sätt som inte var rimligt. Av det skälet, dvs. på grund av att de gick så direkt inpå den enskilde individen, kunde en del av förslagen ganska snabbt så att säga strykas undan. Detta ville vi inte. Vi är alltså överens på den punkten. Sedan skall jag säga något väldigt kort om barn under 16 år. I fråga om den omvårdnad och omsorg som finns på barnstuga, förskola, i skolan och kanske inom dagcenterverksamhet för litet äldre utgår vi från att resurspersoner i första hand skall användas om sådana finns inom verksamheten. De barn som har särskilda behov, prövade enligt bestämmelserna om personlig assistans, och som av kommunikationsskäl eller på grund av sjukdom bedöms behöva personlig assistans får ta med sig sin personliga assistent i de vardagssituationer som förskola eller skola innebär. Det blir alltså inte fråga om någon ändring i det fallet. Det finns heller ingen anledning att göra någon ändring vad gäller huvudmannaskapet för det enskilda barnet. Riksdagen har gjort några förtydliganden förra året, och dessa får naturligtvis ligga kvar i propositionen.

Fru talman! Chatrine Pålsson har frågat mig om några beräkningar gjorts om vilka effekter en nedläggning av allmän mammografiscreening skulle få såväl ekonomiskt som medicinskt. Vidare har hon frågat om jag har för avsikt att vidta åtgärder dels för att Socialstyrelsens allmänna råd om allmän mammografiscreening skall följas, dels för att kvinnor även fortsättningsvis skall få tillgång till sådan screening. Frågorna ställs mot bakgrund av den senaste tidens diskussioner om värdet av allmän mammograficreening. Socialstyrelsen utfärdade år 1986 allmänna råd om hälsokontroll med mammografi för tidig upptäckt av bröstcancer hos symtomfria kvinnor. Två år senare bedrevs verksamhet i 15 av landets 26 landsting och år 1994 i 23 landsting. Gotlands kommun, Jämtlands och Västerbottens läns landsting hade då ännu inte påbörjat sådan verksamhet. I Gotlands kommun och numera även i Älvsborgs läns landsting bedrivs ingen allmän hälsokontroll med mammografi. I detta sammanhang vill jag också nämna att klinisk mammografi etablerades i alla landsting och landstingsfria kommuner under 1970-talet. Klinisk mammografi är den gängse beteckningen för en undersökning som inte ingår i ett program för hälsokontroll av besvärsfria kvinnor. Vid klinisk mammografi är det oftast kvinnan själv som söker läkare på grund av symtom eller oro. 61 landstingsdrivna sjukhus och vid 12 privata vårdinrättningar. Mellan åren 1988 och 1992 minskade omfattningen av klinisk mammografi med 8 % till att omfatta knappt 121 800 kvinnor. Ungefär hälften av dessa kvinnor beräknas vara yngre eller äldre än de kvinnor som omfattas av hälsokontrollerna. Uppgiften är dock osäker. Till följd av begränsningar i dataregistreringen baseras den nämligen på mindre än hälften av den kliniska mammografiverksamhetens volym. Den kraftiga utbyggnaden av hälsokontroller med mammografi har under den senaste tioårsperioden lett till att Sverige har en tätposition i världen i detta avseende. Det sammanlagda antalet mammografiundersökningar, dvs. hälsoundersökningar och klinisk mammografi, ökade med 55 % mellan åren 1988 och 1992. Varje år undersöks därmed ca 600 000 kvinnor. Var femte inbjuden avstår från screening. Deltagandet i landstingsdriven verksamhet är lägst i storstäderna, där också privata enheter bedriver verksamhet. Vid alla hälsokontroller av besvärsfria människor måste det finnas starka krav på kvalitet och ständig värdering av om effekterna av hälsokontrollerna uppväger nackdelarna. Därför är kvalitetssäkring av screeningverksamheten av största betydelse. Socialstyrelsen har också successivt följt utvecklingen av mammografiscreeningen. Många andra intressenter, såväl i Sverige som i andra länder, har gjort uppföljnings och utvärderingsstudier. Vissa av dem har varit inriktade på att väga kostnaden mot nyttoeffekten. Även i Sverige har sådana undersökningar gjorts, t.ex. av Spri. Däremot saknas uppgifter om vilka effekter en nedläggning av allmän mammografiscreening skulle få i medicinskt och ekonomiskt hänseende. Detta kan möjligen bero på att screeningverksamheten hittills i huvudsak varit inriktad på utbyggnad och inte på avveckling. Under hela den tid hälsokontroller genomförts har frågan om effekten av mammografiscreening som hälsoundersökningsinstrument diskuterats. Å en sidan innebär undersökningarna en tidigarelagd diagnos och därmed möjligheter till bot och en mer skonsam behandling. Å den andra innebär undersökningarna för många kvinnor en ökad oro. När fynden är oklara följer ett antal undersökningar och ibland kirurgiska ingrepp för vad som sedan kan visa sig vara godartade förändringar. Studier av den svenska mammografiscreeningen har visat att i genomsnitt 2,9 % av de undersökta kvinnorna numera kallas till kompletterande undersökning, dvs. knappt tre av hundra eller ca 2 300 kvinnor, diagnosen cancer. Detta kan också uttryckas på så sätt att nio av tio närmare undersökta kvinnor friades från misstanken om cancer. Ändamålet med hälsokontroller med mammografi är alltså att upptäcka bröstcancer i tidigt skede så att behandlingen kan bli mer skonsam och framgångsrik. Men hälsokontrollen är ingen garanti för hälsa. Hos vissa av de undersökta kvinnorna kan tumör finnas som inte kan påvisas. Dessa kvinnor kan felaktigt få uppfattningen att de med visshet är utan tumör. De och deras läkare kan därmed bli mindre uppmärksamma på förändringar i brösten och diagnosen av sjukdomen därmed fördröjd. Ur medicinsk synpunkt är detta, de s.k. falskt negativa, ett allvarligt problem som ställer krav på fullödig information till de undersökta kvinnorna. Jag vill i detta sammanhang framhålla vikten av att alla kvinnor som upplever eller befarar förändringar i brösten utan dröjsmål får tid hos läkare för undersökning, dvs. även de som relativt nyligen genomgått en hälsokontroll med mammografi. Effekten av hälsokontroll med mammografi för kvinnor under 50 år har inte kunnat fastställas. Den 22-23 mars 1996 kommer en internationell konferens om det medicinska värdet av mammografi som hälsoundersökningsinstrument att äga rum i Falun. Konferensens huvudsakliga syfte är att värdera nyttan av sådana hälsoundersökningar för kvinnor i yngre åldrar. Konferensen kommer att utgöra ett av underlagen för Socialstyrelsen i dess arbete med att se över innehållet i sina allmänna råd; Mammografiscreening - Frågan om mammografi som hälsoundersökningsinstrument är alltså omdiskuterad. För kvinnor i åldrarna 50-69 år har effekter i form av minskad dödlighet påvisats, men framstegen har varit relativt måttliga och för många kvinnor har sjukdomsförloppet inte påverkats. Om effekterna av screeningverksamhet står i rimlig proportion till såväl de kostnader som är förknippade med sådan verksamhet som de samlade hälso och sjukvårdsbehoven hos befolkningen är i första hand en uppgift för sjukvårdshuvudmännen att avgöra. Staten har en viktig uppgift att förse huvudmännen med kunskapsunderlag baserat på tillsynsverksamhet, utvärdering, forsknings och utvecklingsarbete. Regeringen har mot bakgrund av vad jag här anfört inte för avsikt att vidta några egna åtgärder. Vad som redan pågår i Socialstyrelsens regi torde bidra till att ge sjukvårdshuvudmännen ett så bra beslutsunderlag och så god vägledning som möjligt i deras strävanden att med begränsade resurser erbjuda sina invånare en god hälso och sjukvård. Avslutningsvis vill jag framhålla att Socialstyrelsens allmänna råd om mammografiscreening, enligt min mening, fått gott gensvar och genomslag hos sjukvårdshuvudmännen. Jag har därför goda förhoppningar att huvudmännen kommer att ta till sig ny kunskap grundad på erfarenhet och det ytterligare vetenskapliga underlag som kan komma att presenteras i omarbetade allmänna råd.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka Ingela Thalén för det långa och i många stycken genomarbetade svaret. Bröstcancer är en oerhört vanlig sjukdom hos kvinnor. Jag har sett beräkningar på att man befarar att var sjunde eller var åttonde kvinna kommer att drabbas av bröstcancer. Det har gjorts litet olika beräkningar i olika delar av landet. Jag vet inte varför man kommit fram till olika slutsatser, men siffrorna är ungefär de som jag nämnde. De bröstcancertumörer som är mindre än 15 mm är mycket svåra att känna med handen. Vad betyder det? Jo, det betyder att man måste använda någon annan metod för att upptäcka tumörerna. Man vet också att om en cancertumörer som är 10 mm upptäcks, är chansen 90 % för att vederbörande botas genom att tumören tas bort. Men om den har vuxit till en storlek som är större än 20 mm är procenttalet bara 50 % och chansen till överlevnad fem år. Detta är ett viktigt underlag för ställningstaganden över huvud taget. Jag vill också litet grand kommentera socialministerns svar att man gjort relativt måttliga framsteg. Under många år gjordes en undersökning, där resultaten från olika mammografiundersökningar samlades. I den ansedda tidskriften Lancet presenterades resultatet 1993. Det visade sig att 29 % färre kvinnor i åldrarna 50-69 år dött i bröstcancer i de undersökta grupperna som var mammografiscreenade. Detta är faktiskt världens största mammografistudie. Fru talman! Jag tycker inte att de framgångar som har gjorts är relativt måttliga. Det är totalt sett mycket stora framgångar. Jag tycker att varje kvinna som kan räddas till livet är en framgång. Jag är oerhört rädd för att man i det läge som råder i landstingen i dag, då man skall försöka hitta besparingsposter, lägger ned mammografiverksamheten. Anledningen till att jag har ställt interpellationen är att det finns en rädsla hos mig för att det skall sändas ut olika signaler från de verksamma i vården. Därför tror jag att det är väldigt viktigt att vi försöker lyfta fram denna fråga som en självklar fråga för att förebygga kvinnors för tidiga död. Fru talman! Jag nöjer mig med detta så länge och återkommer i ett senare inlägg.
Fru talman! Jag får tacka socialministern för detta svar och för det frågesvar som jag fick för ett par veckor sedan. Den 15 februari 1985 var en stor dag för Sveriges kvinnor men också för världens kvinnor. Då presenterades nämligen den första riktigt bra genomförda vetenskapliga undersökningen av värdet av tidig upptäckt av bröstcancer med hjälp av mammografi. Resultaten ledde till att Socialstyrelsen 1986 kom med sina allmänna råd och att landstingen därefter successivt har följt råden. Men screeningverksamheten har inte varit okontroversiell. Om man ser på vilka som deltar i debatten, finner man att det främst är män som debatterar och ifrågasätter. Det innebär inte att kvinnor inte försöker ta sig in i debatten. Det antal artiklar som jag har skrivit, och som har refuserats i dagspressen för att man inte har plats att ta upp frågan om mammografi, är ansenligt. Ifrågasättandet av mammografi är förvånande. Det finns knappast någon annan befolkningsinriktad åtgärd som studerats så ingående som mammografi, och resultaten har varit övertygande goda. Därför är jag förvånad över att socialministern säger att framstegen har varit relativt måttliga, och att sjukdomsförloppet för många kvinnor inte påverkats. För vad visar studierna? Jo, de senaste studierna visar på en fyrtioprocentig minskning av dödligheten bland kvinnor över 50 år. Staffan Cederblom, som har analyserat siffrorna, har presenterat det så här: 18-20 kvinnor per 10 000 som deltar i regelbunden screening räddas till livet. Kostnaden för att rädda dessa kvinnors liv uppgår till 9,4 miljoner kronor. Han har vidare räknat ut att om man inte mammograferade, och här är svaret på Chatrine Pålssons fråga, skulle dessa fall i stället kosta 12,6 miljoner kronor i vård och behandling - lidandet och det faktum att de avlider oräknat. Socialministern tar också, som många andra - framför allt män - har gjort, upp detta med den oro som man kan känna när man går och väntar på mammografisvaret. Givetvis kan man bli oroad, liksom man kan bli det av att bli kallad till en ny undersökning. Men lättnaden blir ju desto större om det visar sig att det inte rör sig om något farligt. Den trygghet som finns i att det upptäcks tidigt om det är något, tycker jag bör vägas in i vågskålen till förmån för mammografin. Jag vill inte förneka att det kan finnas kvinnor som får kristillstånd i det här sammanhanget, men då måste hälso och sjukvården ställa upp. Jag är alltså förvånad över att det sägs vara ett måttligt framsteg att rädda ungefär 700 kvinnor per år från att dö i bröstcancer. Sedan vill jag instämma i vad socialministern säger om hur viktigt det är att kvinnor inte invaggas i falsk säkerhet. Man måste fortsätta att undersöka sina bröst genom att känna på dem regelbundet, och skulle man upptäcka något oväntat mellan mammografiintervallen, bör man kontrollera saken.

Fru talman! Jag har i grunden ingen annan uppfattning än den som har framförts här när det gäller värdet av mammografiscreening. Frågeställningen handlade dock om huruvida det finns några effekter av en nedläggning av mammografiscreening och om huruvida jag avser att vidta några åtgärder för att anvisningarna skall följas. Dessutom handlade det om huruvida jag avser att vidta några åtgärder för att kvinnor fortsättningsvis skall få tillgång till allmän mammografiscreening. Svaret är baserat på, och är en redovisning av, den kunskap som finns. Jag kan förstå den oro som måste lyftas fram när kunskapen och de vetenskapliga analyserna stöter emot varandra. Jag tycker att Barbro Westerholm var väldigt tydlig när hon sade att det handlar om kvinnors och mäns olika syn på denna del av hälso och sjukvården. Det kanske är rätt typiskt att det är fyra kvinnor som debatterar detta i riksdagen, och ingen enda man - de som finns här sitter ju på andra sidan av bordet. Jag fick en fråga utöver det som jag redan har lämnat svar på. Den gällde huruvida jag anser att detta är förenligt med Socialstyrelsens allmänna råd. Nej, det tycker jag inte. Däremot, och på den punkten måste jag vara alldeles tydlig, är det hälso och sjukvårdshuvudmännen som bär ansvaret för att tolka de råd som finns och för att lägga in dessa i sin organisation. Vi har naturligtvis också ett ansvar att föra debatten så att kvinnor i dessa län blir uppmärksamma på Socialstyrelsens allmänna råd och anvisningar. Sedan kan vi ändå inte komma ifrån skillnaden mellan dem som är under 50 år och dem som är över 50 år. Där vill jag lyfta fram det som finns i mitt var, nämligen att det är tveksamt om man skall ha denna typ av allmän mammografi för dem som är under 50 år. När det gäller dem som är över 50 år tycker jag däremot inte att det råder någon tvekan, det är den erfarenhet jag har. Jag tycker inte att man skall tolka mitt svar som någon tveksamhet i sakfrågan som sådan. Däremot måste det under alla omständigheter redovisas att det finns en del olika uppfattningar i debatten. Fru talman! Jag vill med detta hänvisa till mitt skriftliga svar. På de direkta frågorna om huruvida jag tänker vidta några ytterligare åtgärder, vill jag svara att jag inte är riktigt klar över vilka ytterligare åtgärder Chatrine Pålsson, Barbro Westerholm och Maragreta E Nordenvall tycker att man i så fall skulle kunna vidta när det gäller mammografiscreening för kvinnor över 50 år. Man bör följa Socialstyrelsens råd och anvisningar i kraft av deras vetenskapliga styrka och kompetens.
Fru talman! Det Ingela Thalén i dag sagt i kammaren upplever jag som en tydlig signal. Jag vet också att konferensen i Falun kommer att behandla den här frågan och möjligen justera en del regler och riktlinjer. Många kvinnor kallas tillbaka till mammografiscreening. Den oro de känner inför det beror på hur de blev informerade när undersökningen gjordes. Om man blir informerad om att det kan behöva tas ytterligare bilder eller att det finns tillstånd som kan behöva undersökas ytterligare, blir man inte lika ängslig. Jag har arbetat inom sjukvården under många år, och jag vet att det kan finnas andra saker vid röntgenundersökningar som gör att man behöver komma tillbaka för en ny kontroll. Det är naturligtvis en informationssak. Men den eventuella oron har, tycker jag, en underordnad betydelse i förhållande till de liv som räddas. Eftersom cancergåtan tyvärr fortfarande är olöst måste vi hitta metoder att bota. Den enda metod som vi har, fru talman, är den som jag anvisade i mitt förra inlägg, nämligen att försöka hitta cancertumören så tidigt som möjligt. Därför tycker jag att vi inte får spara någon energi eller några krafter, utan vi måste ge allt för att bota. Jag tycker vidare att det är väldigt bra att Ingela Thalén i dag i kammaren sagt att det inte är förenligt med de råd som vi nu har. Jag vill understryka vikten av att sjukvårdshuvudmännen, både kommuner och landsting, får möjlighet att själva bestämma. Men de behöver litet signaler från Socialdepartementet och riksdagen ibland, som gör att de kan få litet hjälp i de oerhört svåra prioriteringarna. Jag tror att de allra flesta, om inte alla, kommun och landstingspolitiker vill fatta riktiga beslut. Eftersom frågan om mammografi diskuterats under så lång tid och man kanske inte har klart för sig vad alla de stora studier som lagts fram och alla olika undersökningar som genomförts riktigt har visat, finns det anledning att vi i parlamentet lyfter fram frågan och gör det för alla de kvinnor som i dag känner oro för att man inte skall få använda sig av denna metod.

Fru talman! Jag uppfattar socialministern så att de allmänna råden från Socialstyrelsen gäller. Man är på väg att omarbeta dem. Såvitt jag kan se är den del som behöver omarbetas är den som gäller kvinnor mellan 40 och 49 år, alltså före menopaus. När det gäller de äldre är sakläget solklart, att mammografin räddar liv. De landsting som nu är på väg att gå över till s.k. vild screening, dvs. att kvinnor får komma när de vill, får det dyrt. Det kostar 3 miljoner kronor mer per 10 000 om man låter bli att screenundersöka. Men i de här beräkningarna har vi inte med kostnaderna för familjer, arbetsplatser och vänner och den tragik som det innebär att kvinnor i ganska unga år dör helt i onödan i en förebyggbar sjukdom. Margareta E Nordenvall tog upp frågan om hormonbehandling. Men det är inte den enda risken, utan också rökningen utgör ett hot. Det finns studier som talar för att bröstcancer ökar bland kvinnor som röker. Vi har nu en ung generation kvinnor som röker alldeles för frekvent och för mycket. Det är en riskgrupp som nu går upp i de här aktuella åldrarna och för vilka mammografi kommer att bli väldigt viktigt.
Fru talman! Jag vill tacka socialministern för svaren. Jag tolkar socialministerns svar så att det inte råder någon tvekan om att socialministern anser att mammografiscreening hos kvinnor över 50 år är indicerad. För att ge ytterligare belägg för det kan man se vad mammografiscreening innebär kostnadsmässigt. Mammografiscreening kostar ca 60 000 kr per år i räddat kvinnoliv. Det kan vi jämföra med screening för högt blodtryck och blodtrycksmedicinering som kostar 4 miljoner kronor per år i räddat kvinnoliv. Den jämförelsen kan vara bra att ha i bagaget. Här vill jag tillägga att det är oerhört väsentligt, som Barbro Westerholm sade, att kvinnor som rökt under mycket lång tid också kommer att få möjlighet till screenundersökningar regelbundet, för där finns en klart ökad risk. Avslutningsvis: Jag hoppas att socialministern efter dagens debatt ytterligare förespråkar behovet av mammografiscreening hos kvinnor över 50 år - det är där vi särskilt har sett effekten. Jag vill tacka Chatrine Pålsson för att ha tagit upp detta viktiga ämne.
Fru talman! Jag vill lägga till ytterligare en sak som handlar om mammogrfiscreeningen som hälsoundersökningsinstrument. Vi är överens om att det är ett viktigt inslag, och vi är överens om att man skall använda alla förebyggande metoder som är bra att använda. Chatrine Pålsson sade att vi inte får spara någon energi för att fånga in och hitta tumören så tidigt som möjligt. Det är också viktigt att de instrument som vi använder är bra, att de är kvalitetssäkrade och granskade. Vi har redan här fått en dialog om detta med över och under 50 år. Ibland får man ett intryck av att man kanske skulle behöva kliva ännu längre ner i åldrarna. t.ex. under 40. Det skulle innebära att man sprider ut kostnaderna över en alltför stor grupp i förhållande till nyttan av mammografiscreening för dem som är 50 år och äldre. Man bör inte använda mammografiscreening, vilket framgår av mitt skriftliga svar, som ett argument för att inte göra någonting annat. Det finns ändå saker som inte hittas vid mammografiscreening. Det får inte bli en falsk information. Detta är naturligtvis inte minst viktigt för den grupp som fördes in i diskussionen, nämligen de som i allt ökande grad röker för mycket och därmed blir en stor riskgrupp, kanske t.o.m. en stor riskgrupp redan under 50 år. Det är väsentligt att man inte använder det goda med mammografiscreening till att dölja undan riskerna. Man måste hela tiden ha en balans i diskussionen. Detta är inte ett uttryck för att jag inte tycker att mammografiscreening är bra.
Fru talman! Självklart skall vi ha kvalitetssäkrade metoder. Vi skall låta alla som kommer till dessa undersökningar verkligen veta det. Socialministern säger att man inte skall vara särskilt säker även om man gjort mammografiundersöknig. Det gäller även andra undersökningar. Det kommer människor på kontroll som haft hjärtinfarkt, proverna har varit bra, men tyvärr har de fått infarkt dagen efter. Här gäller det verkligen att berätta att man inte kan lova ett friskt liv, det kan ingen lova, utan det finns en osäkerhet. Till slut vill jag säga att det är viktigt att vi tänker på vilken oerhörd ångest och oro man besparar kvinnor om de slipper dottersvulsterna, om de slipper att gå igenom de mycket plågsamma behandlingarna - de är också dyra. Ändå vet vi att det finns hopp, även om man det gått så långt. Just därför är det viktigt att vi tillsammans försöker föra ut i landet att vi tycker att det är viktigt att satsa på den här verksamheten. Därför är jag väldigt glad, fru talman, att vi har varit många. Det är härligt att vi är kvinnor. Jag hoppas att männen nästa gång står här, för de har också ett visst intresse i det här ärendet. Tack så mycket.

Fru talman! De nya momsredovisningsreglerna var felaktigt utformade och borde aldrig ha genomförts. Moderaterna avvisade därför med kraft detta förslag när det behandlades i riksdagen i höstas. Vi insåg redan då att det skulle försämra likviditeten i företagen och tillväxtkraften i näringslivet. I dag läste jag emellertid i Svenska Dagbladet att näringsministern säger att det pågår en dialog mellan Närings och Finansdepartementet i frågan. Min fråga till statsrådet Nygren, som i dag har att svara på regeringsövergripande frågor är därför: Har regeringen några planer på att ändra momsredovisningsreglerna för företagen, och i så fall vilka planer?

Fru talman! Det som tas upp i frågan är exakt vad jag har uttalat i Svenska Dagbladet. Inom ramen för det arbete som Näringsdepartementet har i Småföretagarrådet har vi blivit uppmärksammade på denna fråga, och de här synpunkterna har kommit fram. Jag vet att samma synpunkter har kommit fram också till Vi för nu en dialog kring frågan. Vad den kommer att utmynna i har jag ingen som helst möjlighet att uttala mig om. Jag har inte ens några funderingar kring vad detta kommer att innebära.
Fru talman! Det här är ändå ett ganska intressant besked från regeringen. Det enda som är överraskande är att statsrådet Andersson säger att det har kommit till regeringens kännedom nu. Det här var faktiskt känt långt innan beslutet togs. Jag vill ställa en fråga direkt till Jörgen Andersson. Tycker han att det är riktigt och rätt och bra för näringslivet att företagen skall behöva förskottera moms för statens räkning? Han kan ju ha en egen, personlig uppfattning i den frågan.
Fru talman! Detta har inte kommit oss till kännedom först nu. Vårt småföretagarråd sammanträder faktiskt kontinuerligt. Småföretagarrådet är till för att vi skall ha ett informationsutbyte. Uppfattningen i den här frågan från min sida är följande: Den här delen var med i det ekonomiska saneringsprogrammet där många har fått vara med och delta för att vi skall få bättre statsfinanser. Detta var en del. Vad detta så småningom kommer att utmynna i har jag som sagt ingen som helst möjlighet att i dag uttala mig om.

Fru talman! Jag har en fråga till försvarsministern. Försvarsministern varnade i höstas för att våra svenska soldater skulle kunna komma att utsättas för stora risker i samband med IFOR-uppdraget. Tyvärr, får jag säga, fick försvarsministern rätt. Men han kom också att kritiseras väldigt hårt för dessa uttalanden och för att han lade för stor vikt vid de svenska soldaternas säkerhet. Nu har alltså flera svenska soldater dödats och skadats. Min fråga till försvarsministern är nu: Vad kan regeringen göra för att öka säkerheten för våra svenska soldater i utlandstjänst? Jag vill också ställa en annan fråga. Vad gör regeringen för de anhöriga och för dem som har skadats i utlandstjänst?
Fru talman! Det är förvisso sant att jag, främst i högerpressen, angreps mycket kraftigt för att jag envist talade om de svenska FN-soldaternas säkerhet. Men många anhöriga hörde av sig och tackade mig, och när jag var nere i Bosnien fick jag soldaternas tacksamhet. Det var och är för mig mycket viktigare än angreppen från visst håll. Jag är oerhört bedrövad över dödsfallen och över att vi har fått soldater skadade. Vi måste göra allt för att underlätta deras anpassning till ett så normalt liv som möjligt. Det är faktiskt en skyldighet för det svenska samhället, och det är en fråga om moral och anständighet. Sverige fick stå utanför både första och andra världskriget och har inte, som många andra länder, haft krigsinvalider. När vi nu har fått krigsinvalider också i Sverige, till följd av internationellt fredsarbete, måste Sverige som nation visa att det ställer upp för dem.

Det har alltså fattats ett regeringsbeslut för ett par timmar sedan.
Fru talman! Jag vet inte om försvarsministern svarade på frågan om vad regeringen kan göra nu för att öka säkerheten för våra svenska soldater där nere. Jag har sett någon uppgift om att det finns insatser man kan göra för att öka säkerheten.
Fru talman! Jag är medveten om att jag bara svarade på den första frågan innan jag hade överskridit tidsmarginalen för frågesvaret. Men det är viktigt att vi markerar vårt ansvar för dem som har skadats och för att vi nu har svenska ungdomar som är t.o.m. mycket svårt skadade. Därför vidtar regeringen nu den här åtgärden att uppdra åt Försvarsmakten att se hur dessa pojkar har det och vad vi kan göra för dem i fortsättningen. Beträffande den andra frågan var det så här. Så snart det stod klart att Sverige skulle komma att delta i IFOR gav jag i höstas Försvarsmakten i uppdrag att redovisa konsekvenserna för förbandets säkerhet av ett svenskt deltagande i IFOR. Frågan om förbandets säkerhet är ett stående inslag i diskussionen mellan Försvarsdepartementet och Försvarsmakten. I höstas bedömdes det så, också från Försvarsmaktens sida, att deltagandet i IFOR inte skulle vara så farligt som ett deltagande i FN-tjänstgöring hade varit. Vi följer kontinuerligt den här frågan.
Fru talman! Jag har en följdfråga till försvarsministern. Vi, liksom alla svenska medborgare, beklagar självklart det som har hänt våra soldater i Bosnien. Men vi vet att de här skadorna har uppstått, och vi visste innan att de skulle kunna uppstå. Därför gäller min fråga inte bara vad man gör för att förebygga. Fanns det inte med i beräkningen, när regeringen föreslog detta i höstas och vi fattade beslut i frågan, hur eventuella skador skulle åtgärdas för soldaterna och vilket ansvar staten skulle ha i en sådan situation? Vad jag förstår verkar det ekonomiska ansvaret från statens sida för de anhöriga och dem som har drabbats fungera, men däremot inte rehabiliteringen och hur den skadade skall kunna återinträda i arbetslivet. Där tycks den enskilde arbetsgivaren för närvarande ha ett alltför stort ansvar. Tänkte man inte på detta innan? Vad kan man nu göra snabbt, inom ramen för det beslut som regeringen har fattat, för att se till att saken ordnas?
Fru talman! Det är möjligt att inte Eva Zetterberg hörde regeringsuppdraget i dag. Det uppdraget tar just sikte på att vi skall få en ordentlig kartläggning av de 25 skadades livssituation i dag. Hur har de det, vilken hjälp har det fått och vilka åtgärder kan man sätta in för att hjälpa dem framöver? Jag tror att det här också fordras att alla goda krafter samverkar, inte bara Försvarsmakten, utan också sociala myndigheter och institutioner. Beslutet att sända svenska soldater till Bosnien fattades av den förra regeringen. Ansvaret för den utrustning som sändes ned var också den förra regeringens. Men när det blivit klart att vi skulle sända soldater till IFOR gav jag den 30 november 1995 Försvarsmakten i uppdrag att se över hur man skulle kunna förbättra säkerheten på alla områden. Försvarsmakten redovisade sin analys den 6 december. Men då ansåg man från Försvarsmaktens sida att hotbilden skulle sänkas betydligt till följd av att det skulle bli stridsaktiviteter på lägre nivå och att bataljonen skulle svara för mindre områden. Som vi vet vidhöll jag min uppfattning att hoten inte skulle bli mindre, utan att det tvärtom skulle blir mer riskfyllt till följd av de nya uppdragen.
Fru talman! Det är alldeles riktigt. Jag har inte hört vad regeringen har gått ut med i dag, Thage Peterson. Det är mycket bra att man gör det nu, och jag inser att det är gamla försyndelser som finns med på det här fältet. Men jag undrar: Inom hur snar tid finns det här åtgärdsprogrammet? Hur snart kan svenska soldater och andra som är intresserade av att få den här frågan löst under så godtagbara förhållanden som möjligt ha ett svar?
Fru talman! Det klart att vi i första hand vill att de soldater som nu är väldigt svårt skadade skall få en god vård. Det får de på sjukhusen. Vi vill att de skall rehabiliteras så framgångsrikt att de kan återgå till ett så normalt liv som möjligt. Det är min fasta och bestämda uppfattning att Sverige sedan skall ställa upp för dessa pojkar och ge dem allt det stöd de behöver ha för att kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Försvarsmakten har fått två månader på sig att redovisa detta uppdrag. Jag vill gärna tillägga en sak, fru talman, och det är att det största problemet av alla för oss i dag när det gäller säkerheten är minproblemet. Här befinner vi oss i samma situation som alla andra länder. Det saknas i dag tillgång till maskinell minröjningskapacitet. Vi har nu i regeringen satsat på att utveckla ett par lovande projekt. Men det kommer säkerligen att ta hela 1996 innan vi kommer att få maskinell minröjningskapacitet på plats. Till dess får vi leva med de möjligheter som vi i dag har. På en punkt kommer vi emellertid att förstärka. Vi kommer att sända ned ett antal minhundpatruller. De räknar vi skall kunna sättas in i Tuzlaområdet ungefär den 1 april.
Fru talman! Jag har en fråga till skolminister Ylva Likvärdig utbildning på lika villkor går ut nu i dagarna. Konkurrensverket har i sitt remissvar dömt ut stora delar av betänkandet. Man säger bl.a. att förslagen inte uppfyller kraven på rättssäkerhet och likabehandling och att om förslagen genomförs är risken stor att kommunerna stoppar konkurrerande friskolor på ett godtyckligt sätt. Min fråga till skolministern med anledning av remissvaret är: Kommer skolministern att ta intryck av Konkurrensverkets remissvar och se till att friskolorna får samma långsiktiga rättsliga, ekonomiska och likvärdiga villkor som de offentliga skolorna?
Fru talman! Vi har nu tillgång till remissvaren på Utbildningsdepartementet. Självfallet kommer alla remissvaren att behandlas. Alla remissvar ingår i det beredningsarbete som vi nu startar inom regeringskansliet innan det blir dags att lägga fram en proposition. Jag är inte beredd att här i kammaren nu redovisa min uppfattning om enskilda remissvar.
Fru talman! Konkurrensverket är ändå inte vilken remissinstans som helst. Ibland kan man säga: Som man ropar får man svar. Det majoritetsförslag som Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu har kommit överens om i utredningen utgår från de direktiv som Ylva Johansson faktiskt själv skrev. Om Konkurrensverket nu dömer ut förslagen på ett sådant hårt sätt som man gör, måste väl skolministern ändå fundera både en och två gånger på om hon inte borde ta intryck av vad Konkurrensverket skriver.
Fru talman! Det finns en väsentlig skillnad mellan kommunen och fristående skolor. Skillnaden är att kommunen är skyldig att tillse att samtliga barn och ungdomar som bor i kommunen har rätt till en god och likvärdig utbildning. En fristående skola har möjlighet att bedriva utbildning. Men man har inte en skyldighet att tillse att alla eleverna får en god utbildning. Den skyldigheten ligger enbart hos kommunen. Där finns förstås en väsentlig skillnad. Jag antar att Ulf Melin grundar sin fråga på en debattartikel i Dagens Nyheter. Jag tycker att vi skall ta del av de egentliga remissvaren innan vi går in och diskuterar och värderar enskilda remissvar. Vi får se till helheten i förhållande till betänkandets förslag. Om man utgår från debattartikeln i Dagens Nyheter tycks det mig som om vissa delar av utredningens förslag har missuppfattats av artikelförfattaren.
Fru talman! Det är möjligtvis när det gäller tillsynen som artikelförfattaren har missuppfattat det hela. Det avgörande är ändå principen om man skall ha ett kommunalt godtycke eller om elever och föräldrar skall kunna få välja en skola. Det är trots allt i det fallet som remissvaret tar fram just att rättstryggheten både för friskolorna och för eleverna och föräldrarna faktiskt sätts ur spel om förslagen i den delen kommer att gå igenom.
Fru talman! Jag delar inte uppfattningen att den aktuella utredningen föreslår något kommunalt godtycke. Jag vill gärna säga att den allra viktigaste principen när regeringen bereder förslaget till proposition om villkor för fristående skolor på både grundskolenivå och gymnasienivå är att alla barn och ungdomar skall ha likvärdiga möjligheter till en god och likvärdig utbildning. Det skall också finnas utrymme för en reell valfrihet, inte bara för vissa elever, utan för samtliga elever. Det förutsätter att vi har ett regelverk som kan förväntas ligga fast under en längre tid och som skapar likvärdiga villkor för elever, vare sig de väljer att gå i en kommunal skola eller i en fristående skola.
Fru talman! Jag har en fråga till kommunikationsminister Ines Uusmann. Den gäller en uppföljning av den fråga jag ställde och det skriftliga svar jag fick under juluppehållet. Min fråga gällde vad Ines Uusmann tänkte ta för initiativ för att säkra den konkurrens som Postens handlingssätt gentemot City Mail förhindrar. Jag fick som jag tycker ett mycket bra svar, där Ines Uusmann skriver: Konkurrensverket har vid ett flertal tillfällen ansett att Posten AB missbrukat sin dominerande ställning. Det är givetvis något som från ägarens ståndpunkt är olyckligt. Kommunikationsdepartementet har och kommer även framdeles att ta upp konkurrensfrågorna med Posten AB:s styrelse. Min fråga är nu: Har Ines Uusmann gjort detta, och kan jag i så fall få några besked om när och hur dessa frågor har tagits upp med Posten AB:s styrelse?
Fru talman! På Margitta Edgrens fråga kan jag svara ganska kort. Det pågår en dialog med ledamöterna i Postens styrelse om den här frågan och om en del andra ägarfrågor, inte minst inför den bolagsstämma som skall hållas senare i vår.
Fru talman! Får jag då fråga: Var ägarens representant i Postens styrelse positiv till att Posten ursprungligen gick in och köpte 75 % av City Mail?
Fru talman! Precis som regeringen fattar kollektiva beslut är det ju så att styrelsen fattar kollektiva beslut. Jag vill inte gå in på vad enskilda ledamöter i styrelsen under hand har diskuterat med mig som representant för ägarna.
Fru talman! Jag vill också ställa en fråga till kommunikationsminister Ines Uusmann. Riksdagen beslutade ju i våras om utgiftstak. Beslutet om utgiftstak får konsekvenser för budgetering och finansiering av statens garantiverksamhet. Den är ganska omfattande just på kommunikationsområdet, som kommunikationsministern vet - Öresundsbron, Dennispaketet och allt sådant. Totalt handlar det om Jag tycker att positiv särbehandling av den typen av projekt är helt orimlig.
Fru talman! Regeringens och min roll i fråga om både Dennispaketet och Öresundsförbindelsen och eventuellt andra projekt är att se till att finansieringen hålls. De eventuella kostnadsfördyringarna för Öresundsbron skulle naturligtvis bli en fråga för riksdagen att ta ställning till, och jag förmodar att det i så fall skulle bli inom ramen för det anslag som Kommunikationsdepartementet disponerar. I så fall skulle det bli någon annan järnväg eller väg som drabbades. Men, fru talman, jag är nu inte så pessimistisk att jag tror att de förutsättningar som rådde 1991 har förändrats. Jag tror att de förutsättningar för att det här skall hålla som gällde 1991 gäller också i dag.
Fru talman! Regeringen som kollektiv är något mer försiktig än kommunikationsministern på det här området. I ett beslut regeringen fattade före jul om ett uppdrag till Riksgäldskontoret hette det att tillräcklig vikt inte hade lagts vid korrekt värdering av risker i garantier och lån inom staten. Det sades att det måste till en skärpning på det området, och Riksgäldskontoret fick i uppdrag att hantera frågan. Frågan är naturligtvis principiellt viktig. Vem är det som slutligen skall betala? Skall skattebetalarna gå in, vilket ju följer av en statlig garanti? Eller om man säger att det är nyttjarna som skall betala i övrigt, är det då i stället de som skall betala även detta? Jag tycker att det är viktigt att man diskuterar detta i regeringen - både framåtriktat och för den gamla stocken av garantier på över 20 miljarder kronor.
Fru talman! Jag uppfattade det sista mera som ett uttalande än som en fråga. Självklart gäller utgiftstak också på infrastrukturområdet. När det gäller statsgarantierna för Dennispaketet tog vi ansvar när vi började oroa oss för att det skulle gå snett. Samma sak gäller för Göteborgspaketet, där förutsättningarna förändras eller är på väg att förändras vad gäller biltullarna. När det gäller Öresundsbroprojektet finns det i dag inga signaler som gjort att regeringen har behövt fatta den typen av beslut.

Fru talman! Det här är mycket intressant, för det är precis samma sak som förra frågan fast tvärtom. Det visar att alla dessa satsningar har två sidor. Det pågår som bekant diskussioner i Göteborgsområdet om avgiftssystemet. Folkpartiet och Moderaterna har sagt att de inte stöder den modell för vägtullsfinansiering som har lagts fram. 260 miljoner kronor har tagits upp i lån. Genom att vi nu tills vidare stoppar de aktuella starter som gäller både vägprojekt och bidrag till kollektivtrafikinvesteringar kan vi finansiera den skulden med ordinarie anslag. Om det däremot visar sig att överenskommelsen inte längre är giltig, om man inte löser de här problemen i Göteborgsregionen, måste naturligtvis hela överenskommelsen omprövas. Det måste bli resultatet, inte minst med tanke på det utgiftstak vi diskuterade för två minuter sedan.

Fru talman! När det gäller EU-bidrag till den här typen av projekt skall vi komma ihåg att det handlar om ganska litet pengar. Men självklart måste också detta prövas om nu hela Göteborgsöverenskommelsen, eller Göken, som den kallas, måste börja om från början.
Fru talman! Jag har en fråga till utbildningsministern. För ett och ett halvt år sedan frågade jag utbildningsministern om regeringens inställning till kontinuerlig kompetensutveckling. Sedan dess har det blivit än mer uppenbart hur väsentligt det är att vuxna ges en möjlighet till livslångt lärande. Helt avgörande i det sammanhanget är naturligtvis de frågor som rör finansiering. Jag frågade då utbildningsministern om han avsåg att utreda någon form av utbildningskonto. Svaret var då nej - det var 1994. Sedan dess har väldigt mycket hänt. Vi får snart besked från en studiemedelsutredning som uppenbarligen bara justerar i marginalerna och inte alls löser de finansieringsbekymmer som finns när det gäller kompetensfrågorna framöver.
Fru talman! Först tänker vi avvakta den studiesociala utredningens förslag när det gäller studiefinansieringen över huvud taget. Sedan är frågan hur man i detta skall finansiera framför allt vuxnas studier och vilka former man kan finna för detta. Studiemedelssystemet kan naturligtvis förbättras, men det kanske framför allt är frågan om de vuxnas studier som nu är aktuell. Där kvarstår det besked jag tidigare givit. Det är inte någon sorts personliga utbildningskonton som föresvävar oss utan andra lösningar. Det finns en lång rad sådana. I någon mån kan detta ses som en strid om terminologi och kanske inte så mycket en strid om sak. Jag tror att vi är överens om att det behövs ett rejält studiesocialt stöd till vuxenstuderande.
Fru talman! Det må vara hänt att regeringen vill avvakta utredningen, men inte ens utbildningsministern lär vara obekant med vad som där diskuteras. Faktum är att vuxna familjeförsörjare inte kan leva på studiemedel anpassade för 20-åringar. Jag kan inte se någon annan möjlighet än att individen, företagen och staten tillsammans hittar en lösning. Jag måste fråga utbildningsministern: Vad är det som gör att regeringen inte vill utreda möjligheten att klara av det här som är så avgörande för Sveriges framtid? Inte minst storföretagen beskriver i dag på ett alarmerande sätt de kompetensförsörjningsproblem vi har.
Fru talman! Som jag sade tycks vi vara överens om att det behövs ett rejält studiesocialt stöd till vuxenstuderande, och det är glädjande. När detta utformas måste det ske på ett sådant sätt att det blir fördelningspolitiskt gynnsamt och inte gynnar dem som av olika skäl har goda möjligheter att avsätta pengar för sina studier medan det missgynnar dem som inte har de möjligheterna. Det studiesociala systemet måste vara så utformat att det har en god fördelningspolitisk effekt. Det är den ambition vi har när vi skall utforma detta förslag.
Fru talman! Jag vill vända mig till försvarsministern. Vi behandlar ju olika frågor vid riksdagens frågestund, och jag tänkte i denna fråga låta mig sjunka lägre än vattennivån, nämligen till botten av Skagerrak. Förra året tappades en dansk apterad sjunkbomb under en NATO-övning i Skagerrak, och det oroar naturligtvis många yrkesfiskare. Danska marinen har också uttryckt oro över denna tappade bomb. Det finns, såvitt jag vet, inga planer på att ta upp den. Teknisk utrustning och kompetens finns inom den svenska marinen. Min fråga är: Avser försvarsministern att verka för att man antingen tar upp bomben eller destruerar den?
Fru talman! Jag vill inte svara på denna fråga, därför att jag kan inte svara på den. Jag skall ta reda på hur det faktiska förhållandet är innan jag lämnar ett svar i Sveriges riksdag. Det är troligt att vi har kapacitet att ta upp bomben. Jag vet inte heller om denna fråga hör till mitt ansvarsområde, så jag får titta på grundlagen innan jag trampar över den; jag blir anmäld till konstitutionsutskottet om jag svarar på något annat statsråds fråga. Jag skall ta frågan till mitt hjärta och sedan återkomma, antingen i nästa frågestund eller också med några rader till Annika Nordgren.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till biståndsminister Pierre Schori. Det gäller Vietnam, som ju genomgår en stark ekonomisk utveckling, där marknadsekonomin flödar och där man har en mycket stor tillväxt. 1995 lär den ha varit 9,5 %. Men man kan ifrågasätta om den demokratiska utvecklingen är lika positiv. Jag har sett att Vietnam-Laos-Kambodjakommittén anordnar ett seminarium, där man säger: Vietnam - en demokratisk rättsstat? Respekteras de mänskliga rättigheterna? Förre riksdagsmannen Hans Göran Franck har gjort ett besök i Vietnam, och han ifrågasätter starkt om de mänskliga rättigheterna respekteras. Han talar om mycket stora mängder av människor som sitter i fängelse utan rättegång och dom, och om många dödsdomar som både utfärdas och sedan verkställs. Jag undrar nu om biståndsministern menar att vi har anledning att ställa större krav på en demokratisk utveckling, med tanke på det stora bistånd som vi lämnar till Vietnam.
Fru talman! Som bekant startade vårt biståndssamarbete med Vietnam i samband med och efter ett förödande angreppskrig från USA:s sida. Detta krig skördade miljontals offer, och fortfarande dör barn av fosterskador i sviterna av det bombkrig som fördes för Det är som ett utflöde av den solidaritet som då fanns som vårt bistånd har fortsatt. Det har varit inriktat på att bistå ett lidande folk, inte på att bistå en regim vars system vi tar avstånd från. Vi har på senare tid sett hur man kraftigt har öppnat när det gäller ekonomisk liberalisering, och det har också lett till väldiga investeringar utifrån. Men vi är starkt kritiska till bristen på framsteg när det gäller mänskliga rättigheter och demokratisering. Det är någonting som vi diskuterar kontinuerligt med vietnameserna. Vi har också utbildning när det gäller att försöka öppna systemet inom rättsväsendet och på andra håll.
Fru talman! Jag är glad att höra att vi är överens om definitionen av hur regimen fungerar i Vietnam. Men det är fråga om så grava övertramp när det gäller de demokratiska rättigheterna att jag tycker att vi på något sätt borde agera mer kraftfullt. Jag undrar om jag skulle kunna få några mer konkreta besked om vad biståndsministern tänker göra för att på ett mer kraftfullt sätt påverka respekten för de demokratiska rättigheterna. Finns det inte möjligheter att ställa mer konkreta krav, som är så konkreta att vi kan se om de följs?
Fru talman! Det är naturligtvis en svår uppgift för ett land som Sverige att snabbt förändra någonting som vi vill förändra snabbt. Men jag kan peka på flera konkreta framsteg i enskilda fall när det gäller politiska fångar. Vi kan se en långsam utveckling mot öppenhet i samhället, till följd av den ekonomiska liberaliseringen men också genom projekt som vi satsar på, som direkt verkar för att på ett långsiktigt sätt bidra till demokratiseringen. Jag kan ge ett exempel, och det är att man efter modell av radioprogrammet Efter Tre i Sverige har öppnat ett program i Sydvietnam, med svensk hjälp. För första gången har man ett fritt opinionsutbyte i etern. Jag kan lova att vi i varenda kontakt som vi har med vietnameserna också driver frågan om demokratisering och mänskliga rättigheter.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till utbildningsminister Carl Tham. På senare tid har vi nåtts av en del larmrapporter om hur illa det skulle vara ställt med nivån på svensk utbildning och forskning. De som fäller domarna gör det emellertid från olika utgångspunkter. Chefen i ett av våra stora läkemedelsföretag förkunnade således på DN Debatt i söndags att vi har en alltför låg andel högskoleutbildade och i detta avseende hamnar först på sjuttonde plats bland OECD-länderna. Är denna uppgift verkligen korrekt?
Fru talman! Nej, uppgiften är inte korrekt. Den bygger på en felaktig statistik från slutet på 80-talet. I själva verket är Sverige ett välutbildat land. Vi har en mindre andel lågutbildade än något annat EU land. Vi har en större andel högskoleutbildade av befolkningen än något annat EU-land. När det gäller OECD-länderna kommer vi på fjärde plats efter USA, Kanada och vårt broderland Norge. När det gäller medellånga eller långa högskoleutbildningar ligger vi ungefär på fjärde femte plats i OECD-ligan. Det är svårt att göra sådana här jämförelser, men sanningen är alltså den att vi har en god, i vissa avseenden hög, standard i det svenska utbildningssystemet. Det blir ännu bättre genom den mycket kraftiga expansion som har ägt rum och som regeringen dessutom planerar att genomföra.
Fru talman! Det finns, som sagt var, olika utgångspunkter för kritiken. En professor i företagsekonomi ansåg - också på DN Debatt, för några veckor sedan - att en nedskärning av antalet forskare och antalet studenter på universitetens grundutbildningar skulle befrämja kvaliteten. Han ansåg också att den aviserade satsningen på de mindre och medelstora högskolorna skulle innebära en kvalitetssänkning. Mot bakgrund av att regeringen nu i stället avser att fortsätta expansionen av bl.a. den högre utbildningen och forskningen, skulle jag vilja be utbildningsministern något kommentera hur en kvantitativ satsning av den här omfattningen kommer att kunna kombineras med kvalitativa krav.
Fru talman! Jag kanske inte här i kammaren skall polemisera mot tidningsartiklar, men låt mig ändå få säga att man enligt vår uppfattning, och av historisk erfarenhet - inte minst i Sverige men också i andra länder - kan visa att en kvantitativ ökning av utbildningsmöjligheterna för unga och äldre inte står i strid med kvalitetskravet. Tvärtom får vi fram fler forskare, forskarbegåvningar och människor med goda vetenskapliga kunskaper genom att höja den allmänna nivån. All erfarenhet visar att det är på det sättet. Därför leder en expansion av utbildningen - självfallet om man gör de insatser som krävs - också till en högre kvalitet.
Fru talman! Det är möjligt att företagschefer inte kan all statistik beträffande utbildningen, men enligt Skolverkets mest aktuella rapport ligger vi faktiskt på nionde plats vad gäller högre utbildning. Jag tycker att det är väsentligt att notera det, eftersom flera av våra viktigaste konkurrentländer ligger före oss. Poängen i den artikel som diskuteras är det som jag vill att utbildningsministern kommenterar, nämligen att det allvarliga ändå måste vara att våra mest kunskapsintensiva företag tvingas lägga viktig forskning utomlands. Vad tänker regeringen göra för att se till att vi behåller kompetensen i landet?
Fru talman! Svensk forskning har under decennier befunnit sig på mycket hög nivå. Internationellt sett ligger vi i topp när det gäller satsningen på forskning, både när det gäller statens satsning och företagens satsning. Det är dessa stora satsningar, och de satsningar som regering, riksdag och kommuner har gjort t.ex. på hälsovård som har skapat förutsättningarna för de framgångsrika läkemedelsföretagen. Den satsningen fortsätter. Varken dessa företag eller andra har hämmats av brist på forskare. Forskningsinvesteringarna i svenska företag har ökat med 5 % om året under en följd av år. Förutsättningarna för detta var de stora forskningssatsningar som gjordes under 1970 och Det pågår inte heller någon forskarflykt från Sverige. Det är en myt. I själva verket har vi en nettoinvandring av forskare till Sverige. 1994 lämnade 120 forskare inom naturvetenskap och teknik Sverige. Av dessa var 70 födda utomlands, dvs. de återvände till sina hemländer. Det återstår alltså 50 personer. Jag vill se ett utbyte med omvärlden. Forskning är en internationell verksamhet. Det vore fel om inte svenska forskare också bosatte sig utomlands. De flesta kommer tillbaka.
Fru talman! Det är riktigt att vi har gjort stora satsningar och att forskning skall vara internationell. Men det räcker inte. Oroas inte utbildningsministern av signalerna från de få framgångsrika företag vi har här i landet när de säger att det är svårt att utvecklas i
Fru talman! Kompetensen är här i landet. Vad regeringen gör när det gäller den högre utbildningen är att satsa på en expansion. Det gäller inte bara grundutbildningen utan också doktorandutbildningen. Det innebär att vi om några få år kommer att få ett kraftigt ökat antal personer med forskarutbildning just inom naturvetenskap och teknik. Det går naturligtvis inte för något utbildningssystem att tillgodose de omedelbara anspråk på forskare som föds av ett specifikt företags framgångar. Det tar minst tio år att utbilda en forskare. Man måste ha en långsiktig utbyggnad. Den är vi i full färd att genomföra.
Fru talman! Utbildningsministern nämnde doktorander. 1994 hade cirka en tredjedel av doktoranderna tjänst. Utbildningsministern har gjort sken av att när det gäller doktorandernas möjligheter och, förutsätter jag, framtida finansieringsmöjligheter kommer ett förslag från regeringen. Den nuvarande finansieringen för doktoranderna bygger på utbildningsbidrag. Systemet leder till att doktoranderna är tvungna att finansiera sin verksamhet med andra tjänster och uppdrag. Det går ut över hans eller hennes forskargärning. Om man skall göra allvar av propån att satsa på högre utbildning och forskning måste systemet med utbildningsbidrag ersättas med andra finansieringssystem eller förändras. Min fråga är: När kan ett sådant initiativ komma, och vilken inriktning kommer det att ha?
Fru talman! Det är inte utbildningsbidragen som är den främsta finansieringsformen för doktorandutbildningen, utan det är doktorandtjänster. Men vi har för få doktorandtjänster, det håller jag gärna med om. Man kan också diskutera avvägningen inom finansieringssystemet. Regeringen kommer att lägga fram förslag på den punkten i samband med forskningspropositionen som kommer att avges till riksdagen den 20 september i år.
Fru talman! Det är bra att vi är överens om att antalet doktorandtjänster är för få. Det är bra att det kommer ett förslag i den här frågan. Vilken inriktning kommer förslaget att ha?
Fru talman! Utbildningsministern talar om kvantitet. Men det handlar ju inte bara om kvantitet, det handlar om kvalitet. Det handlar också om lönebildning. Det är något som inte minst Astras VD Håkan Mogren har påtalat. Risken för kompetensflykt är stor. Det sker faktiskt en kompetensflykt från Sverige i dag, även om det bara handlar om 50 forskare. Det är allvarligt om inte utbildningsministern försöker göra något åt det. Eller vill statsrådet genom satsning på högre utbildning, forskning och ökad lönespridning låta Sverige konkurrera med kvalitet i stället för kvantitet?
Fru talman! I mitt tidigare svar sade jag just att en expansion av den högre utbildningen måste gå hand i hand med kvalitetsinsatser. Det tänker vi genomföra. Det pågår inte någon massflykt av forskare från Sverige på grund av skattesystemet. Det är en ideologisk myt. Vi har inte haft några svårigheter att bygga upp starkt kunskapsintensiva företag i detta land som onekligen under lång tid har haft ett betydande skatteuttag. Det är icke heller så att vi har svårt att till Sverige få besök och verksamhet av framstående forskare från omvärlden. Tvärtom kan jag omvittna att när det gäller flera av de tunga framstående vetenskapliga institutionerna här i landet är det snarare för många som vill komma hit i förhållande till de resurser som finns. Hela bilden av att svenska framstående forskare lämnar landet i massflykt är fel. Däremot sker ett naturligt utbyte i den meningen att svenska forskare för en tid, kanske t.o.m. för en längre tid, arbetar utomlands. Det anser jag vara värdefullt.
Fru talman! Carl Tham tror tydligen inte på hot. Ericsson och Astra måste väl lämna landet för att utbildningsministern skall vakna. Bilden av högre utbildning är för många att det inte lönar sig att satsa på utbildning. Skuldsättningen blir hög. Lönenivån i det framtida yrket blir låg. T.o.m. ledande företrädare inom LO säger numera att lönespridningen måste bli större. Detta tycks inte utbildningsministern hålla med om. Jag måste få upprepa min fråga: Vad anser utbildningsministern att Sverige skall konkurrera med, låga löner eller kvalitet?
Fru talman! Jag anser att Sverige skall konkurrera med kvalitet och den lönebildning som sker på den svenska arbetsmarknaden. Jag tänker inte här i riksdagen ge några anvisningar om hur den bör utformas för skilda akademiska grupper. Däremot kan jag konstatera att påståendet att den svenska högre utbildningen inte skulle vara attraktiv för svenska ungdomar eller äldre är fel. Det är tvärtom så att antalet sökande till högskolan är större än det någonsin har varit. Dessutom är det fler ungdomar än tidigare som går de längre utbildningarna. Det anser jag är bra, och det är säkert också värdefullt både för dem själva och för det framtida svenska näringslivet.
Fru talman! Jag har en fråga till försvarsministern. Enligt riksdagens beslut skall en av Försvarsmaktens huvuduppgifter vara att stärka det fredstida samhällets förmåga till insatser t.ex. vid svåra olyckor till havs. Samtidigt är det yttersta motivet till att vi har ett totalförsvar att vi skall kunna stå emot ett väpnat angrepp mot vårt land, om det blir ett sådant. Detta är två uppgifter. Vilka åtgärder anser försvarsministern är nödvändiga för att vi skall kunna tillgodose den fredstida uppgiften, utan att den kostnadsmässigt blir alltför tung, när Försvarsmakten nu skall omstruktureras och besparingar skall genomföras?
Fru talman! Besparingen inom försvaret är sammantaget 10 % under en period av 7 år. Det är en måttfull besparing internationellt sett. 90 % av försvarsanslagen blir faktiskt kvar. Som Åke Carnerö mycket väl känner till har vi i Sverige ett totalförsvar som består av ett militärt försvar och ett civilt försvar. Försvarsbeslutet som riksdagen fattade i december förra året var på flera sätt ett vägval. Ett vägval var att säkerhetsbegreppet vidgades och det blev ett nytt säkerhetsbegrepp som så att säga inkluderar de civila frågorna och de civila hoten och riskerna på ett helt annat sätt än tidigare. Min ambition har hela tiden varit - inte minst för skattebetalarnas intressen - att vi inte skall bygga upp dubbla resurser, dels i det militära försvaret, dels i det civila försvaret. Under de här dagarna med snöoväder i södra Sverige har det militära försvaret gjort mycket fina insatser, inte minst med bandvagn 206. Det betyder att de resurser som det militära försvaret förfogar över nu ställs till det civila försvarets förfogande. Det vill jag utveckla ännu mer. Jag har tidigare förstått att Åke Carnerö och jag är överens på den punkten.
Fru talman! Jag är helt överens med försvarsministern om detta. Jag vet att vi har ett sårbart samhälle och att försvarsmakten redan i dag gör fantastiskt fina insatser t.ex. vid snöoväder. Men det kan ju bli tal om en grundorganisationsfråga när vi nu skall omstrukturera, eftersom de här uppgifterna för Försvarsmakten naturligtvis skall gälla för hela vårt land. Vi kan hamna i den situationen att någon del av vårt land inte har militär närvaro. Då är frågan: Hur kan Försvarsmakten eller totalförsvaret i den situationen vara med och stärka samhällets insatser t.ex. vid svåra olyckor till havs?
Fru talman! Vi är i denna riksdag överens om att hela Sverige skall försvaras. Det fordrar militär närvaro över hela Sverige. Det fordras garnisoner och militära enheter. På vilka platser de skall finnas kommer denna kammare så småningom att ta ställning till, om inte förr så på luciadagen. Med den utgångspunkten får vi sedan göra det militära försvaret så starkt som hotbilden och den säkerhetspolitiska situationen kräver. Skulle orosmolnen hopas vid våra gränser, skulle vi få en annan utveckling, framför allt genom att den demokratiska processen i Ryssland avbryts, så att vi i fullt samförstånd i Försvarsberedningen och i regering och riksdag gör en mörkare säkerhetspolitisk bedömning måste vi i det läget öka försvarskostymen. Men i det nuvarande säkerhetspolitiska läget och med den hotbild vi har i dag menar jag att resurser kan föras över från det militära försvaret till det civila försvaret utan förfång för det militära försvarets kapacitet.

Fru talman! Regeringen kommer att arbeta för att banker och försäkringsbolag skall ta sitt miljöansvar vid kreditgivningar. Men vi - främst då regeringen - har ett ännu tydligare eget ansvar när det gäller näringslivsstöd. Vi har ganska många sådana. Frågan är vad vi gör för att själva ställa krav gentemot våra samarbetspartner indirekt och direkt - krav på att de också skall ta sitt miljöansvar, kanske inte som ett villkor men i alla fall som en förutsättning för att man skall ha ett samarbete och för att stödet skall fortgå.
Fru talman! För det första vill jag säga att vi har haft gemensamma konferenser mellan Näringsdepartementet, Miljödepartementet och näringslivet just i de frågorna. Det finns också anledning att säga att näringslivet under de senaste åren har byggt upp kompetens på miljöområdet. Det har gått rätt så raskt. Man är offensiv nu i de flesta företagen för att man skall vara med i främsta ledet när det gäller att diskutera miljövänliga produkter. Man är också mycket medveten om sitt miljöansvar. Vi tänker fortsätta - näringsdepartement och miljödepartement tillsammans - att vara påskyndare för en sådan utveckling.
Fru talman! Jag tycker att det är bra att det finns företag som är spjutspetsar och som verkligen tar sitt ansvar och driver på den här utvecklingen. Men jag förstår i alla fall inte av svaret vad regeringen gör. Gör man över huvud taget något mer än applåderar och tycker att det här är positivt? Det sker ju av sig självt i näringslivet. Men regeringens ansvar är också att vara pådrivande. Var finns det ansvaret?
Fru talman! Det var det som jag redovisade. En av regeringens uppgifter är också att vara opinionsbildare och trycka på. Det har vi gjort genom initiativen och samarbetet mellan Näringsdepartementet och Miljödepartementet som fungerar oerhört bra på det här området. Vi är naturligtvis inställda på att denna offensiv, denna kampanj och denna opinionsbildning är något som vi skall fortsätta med.
Fru talman! Trots att landets tolv kärnkraftsreaktorer går för fullt och trots att importen av elenergi till Sverige från grannländerna ständigt slår nya rekord inträffade i går den exceptionella händelsen att LKAB i Kiruna och Malmberget, Modokoncernen och flera andra basindustrier i Norrland tvingades att begränsa sin elanvändning. Det var inte fråga om någon ransonering i egentlig mening, men det var ett tydligt uttryck för att vi även med tolv kärnkraftsreaktorer i gång har betydande svårigheter under en kall vinter att förse den svenska industrin med tillräckligt mycket el till konkurrenskraftiga priser. Energiministern har under det gångna året huvudsakligen ägnat sig åt reaktorexercis och tal om vikten av en förtida kärnkraftsavveckling. Han har nu upphöjts till näringsminister. Med tanke på upphöjelsen till den nya positionen som näringsminister utgår jag från att Jörgen Andersson får större anledning att också fundera över de många arbetslösa och över industrins framtidsmöjligheter, dvs. tillväxten och jobben.
Fru talman! Först säger Mikael Odenberg att det inte går att belägga att det är fråga om ransonering. Det första är helt korrekt. Det handlar nämligen inte om ransonering. Det finns ett mycket gammal avtal mellan Vattenfall och den elintensiva industrin, enligt vilket Vattenfall under hög belastning kan ålägga industrin att dra ned effekten. Industrin får under den tiden rabatt på elpriset. Det gäller LKAB, Akzo Nu har det inträffat. Man har möjlighet att göra det med ett dygns varsel. Jag kan meddela att detta har gjorts i fullt samförstånd. Den överenskommelsen har inte lett till någon skada eller neddragning av produktionen.
Fru talman! Jag ställde en mycket tydlig fråga, även om jag bara fick något slags ordlek till svar. Det är riktigt att det inte är någon ransonering i den meningen att det råder en fysisk brist på el, men det är en ransonering i den meningen att de stora industrierna för att kunna köpa el till konkurrenskraftiga priser tvingas att justera ned sin elförbrukning. Hade de velat fortsätta med en hög elförbrukning, skulle de ha fått betala betydligt högre elpriser. Detta speglar försörjningssituationen och visar att den svenska kraftbalansen är betydligt mer ansträngd än vad som stundtals framkommer i debatten. Drar näringsministern, som borde vara en av regeringens främsta exponenter för tillväxt, jobb, industriell framtid och utveckling i vårt land, några slutsatser av detta, eller kommer han att fortsätta med reaktorexercisen?
Fru talman! Vem som ägnar sig åt ordlekar får väl kammarens ledamöter bedöma. Jag har svarat på frågan. Det finns ett gammalt avtal mellan den elintensiva industrin och Vattenfall, som gör det möjligt för Vattenfall att vid hög belastning dra ned på elleveranserna. Detta görs i samförstånd med den elintensiva industrin. Denna industri har fattat detta beslut tillsammans med Vattenfall och har därigenom fått rabatterade priser utan att produktionen har äventyrats. Jag tycker att det är ett rätt så klart svar.
Fru talman! Jag vänder mig till kommunikationsministern igen. Jag skall dock hålla mig borta från ämnet hur man bygger broar mellan koalitionsbröderna. Jag tänker ställa en mycket rak och enkel fråga till kommunikationsminister Ines Uusmann. Det förekommer just nu uppgifter om att vårt medlemskap i EU innebär att det skulle bli ett statligt förbud mot att ge bidrag till de små kommunala och regionala flygplatserna. Jag vill fråga kommunikationsministern om det ligger någonting bakom de uppgifterna.
Fru talman! Det är i och för sig en intressant fråga, men jag tror att vi kan hänföra den till skräphögen av myter om vad EU faktiskt ägnar sig åt.

Fru talman! Jag har en fråga till skolminister Ylva Johansson. Den anknyter till det svar som tidigare lämnades om att de kommunala skolorna skall ge likvärdig utbildning till alla barn i kommunen. Detta fungerar tyvärr inte i dag, med de neddragningar som man i kommunerna har gjort när det gäller stödlärarresurser, talpedagoger och kuratorer. Det innebär att de barn som behöver extra stöd inte har kunnat få det och inte kan tillgodogöra sig utbildningen på lika villkor. Det handlar här om det kommunala självstyret, men konsekvensen blir ändå att det finns barn som inte får tillgång till utbildning på likvärdiga villkor.
Fru talman! Jag besvarade under frågestunden för två veckor sedan en liknande fråga från Britt-Marie Danestig-Olofsson. Mitt svar i dag kommer inte att skilja sig mycket från det som jag då gav henne. Det finns flera tecken som tyder på att de neddragningar av resurser till skolan som många kommuner var tvungna att göra har hårdast drabbat den grupp av elever som har de största svårigheterna. Det tycks vara så att den genomsnittlige eleven har klarat sig mycket väl. Det tycks också vara så att elever med tydliga fysiska handikapp har klarat sig relativt hyggligt. De s.k. gråzonsbarnen, de som har litet större svårigheter än andra utan att det är alldeles synligt, tycks vara hårdast drabbade. Detta är mycket oroande, och man måste fundera på vilka åtgärder som skall vidtas. Regeringen har redan för ett år sedan uppdragit till Skolverket att särskilt granska hur kommunerna fördelar sina resurser mellan olika elever och mellan olika skolor. Även om det är kommunens ansvar att genomföra skolutbildningen, finns det en skollag och en läroplan som ålägger kommunerna att fördela resurserna på ett sådant sätt att man uppnår en likvärdig utbildning. Detta förutsätter att man inte fördelar resurserna helt lika. Olika elever och olika skolor behöver olika mycket resurser för att det skall kunna ges en likvärdig utbildning.

Fru talman! Jag svarade också på den frågan för två veckor sedan. Låt mig upprepa att några av de instrument som vi kan använda har blivit skarpare, vilket gör att vi kan lyckas bättre med detta arbete. Det handlar bl.a. om att den nya läroplanen numera talar om vad varje elev faktiskt har rätt att få lära sig i skolan. I läroplanen anges tydligare kravnivåer, som också skall utvärderas regelbundet, bl.a. med stöd av nationella prov. Vi har fått en förändrad roll för utvärdering inom skolan, både på lokal och på nationell nivå, varvid vi i dag fokuserar mer på de elever som har de största svårigheterna och kanske något mindre på den genomsnittlige eleven. Det behövs också mera samarbete mellan olika personalkategorier i skolan. Man behöver samarbeta mellan olika professioner för att gemensamt kunna lösa uppgiften på bästa sätt. Det finns mycket goda erfarenheter att hämta från de kommuner som har kommit långt i samarbetet mellan förskola och skola. Det förekommer en verksamhetsintegrering, där förskollärare, fritidspedagog, grundskollärare eller lågstadielärare arbetar tillsammans kring eleverna. Jag tror också att specialpedagogernas roll mer uttalat behöver bli en handledarroll än vad som varit fallet.
Fru talman! Jag vill vända mig till utbildningsministern med ännu en forskarfråga. Sverige en brist på rörlighet. I t.ex. USA byter forskare universitet med större frekvens, bl.a. beroende på att forskare där får tidsbestämda förordnanden. Det ingår i själva systemet att byta arbetsplats och universitet. Man uppnår därmed att man får mera allsidigt kunniga forskare, som inte hela livet går kvar vid det universitet där de disputerat. Det svenska förordnandesystemet konserverar det bestående i stället för att öppna för nya möjligheter. Avser utbildningsministern att lägga fram något förslag om förändring av förordnandesystemet för professorer, så att vi i framtiden får ett system med tidsbegränsade förordnanden, i varje fall för yngre forskare?
Fru talman! Svaret på Hans Hjortzberg-Nordlunds fråga är ja. Jag delar helt och hållet de bekymmer som frågeställaren gav uttryck för. Bristen på rörlighet är ett bekymmer som har kommit till uttryck i många internationella utvärderingar av svensk forskning. Exakt hur detta skall lösas får vi se. Regeringen har för kort tid sedan tillsatt en utredning som skall se över hela tjänstesystemet vid de svenska universiteten, och frågan hur ett nytt tjänstesystem skall främja rörligheten är en av de viktigaste uppgifterna för denna utredning.
Fru talman! Jag tackar för detta svar. I förlängningen kunde man kanske också öppna för en helt ny typ av förordnanden, som skulle inkludera möjligheter till förordnanden inom svenskt näringsliv, som omväxling till universitetstjänsterna. Vad anser utbildningsministern om detta?
Fru talman! Det är nog för tidigt att gå in i olika delar av det här komplexet, och jag vill inte nu binda utredaren till specifika former. Detta måste också diskuteras med det akademiska livet, så att man hittar de bästa formerna. Jag vill ändå personligen säga att jag tycker att det vore bra, om man fick en större rörlighet mellan å ena sidan det akademiska livet, å andra sidan företag, det offentliga livet, organisationer etc. Då kan man undvika det förhållandet - som tyvärr alltför mycket är för handen i Sverige - att den som en gång är inne i en sektor har mycket stora svårigheter att gå in i en annan sektor och sedan komma tillbaka. Jag önskar verkligen en större rörlighet i det sammanhanget. Jag tror också att detta vore mycket stimulerande och viktigt för att sprida kunskap om forskning och forskningsresultat utanför det akademiska livet. Jag tror att vi ser mycket lika på detta. Exakt hur det skall lösas vill jag inte uttala mig om i dag.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet Jan Nygren med anledning av viss kritik som har framförts av Riksrevisionsverkets generaldirektör. Hon har bl.a. påstått att om Riksrevisionsverket hade fått placera en revisor i Apoteksbolagets styrelse skulle chefernas fallskärmsavtal ha avslöjats mycket tidigare. Just den detaljen tänker jag lämna därhän, men jag vill ta upp hennes vidare kritik av kontrollen av den svenska statsförvaltningen. Hon anser att den är för dålig, och sämre än i jämförbara länder. Jag anser också att det finns tecken på att kontrollen behöver förbättras. Därför vill jag fråga statsrådet Jan Nygren om regeringen är beredd att se över kontrollen av statsförvaltningen.

Fru talman! Jag tolkar Jan Nygren så att det inte är aktuellt att speciellt se över denna fråga - inte just nu i alla fall. Jag kan inte ta ställning till jämförelsen med andra "jämförbara länder" och huruvida Sverige skulle vara sämre än dessa eller ej. Men svenska myndigheter är faktiskt väldigt självständiga. Vi har en mycket långtgående delegering av resursanvändningen i Sverige. Kontrollen borde alltså snarare vara bättre, och ligga på en högre nivå än i andra länder. Om uppgiften om att den ligger på en lägre nivå är riktig borde det finnas verklig anledning att se över detta.

Fru talman! Jag vill återvända till det för företagen, och därmed också för jobben, så olyckliga beslutet om tidigareläggning av momsinbetalningarna. Jag vänder mig alltså till näringsminister Jörgen Andersson. Kritiken mot det absurda i att en företagare skall betala in moms i förskott, innan han eller hon själv har fått betalt, har varit förödande under hela denna resas gång. Tidigare under frågestunden hörde vi Jörgen Andersson säga att det nu skall ske överläggningar med Småföretagarrådet. Mina första frågor är: Har inte sådana överläggningar skett under resans gång? Vilka råd gavs i så fall från Småföretagarrådet? Många småföretagare som har bekymmer läser dagens Svenska Dagbladet i dag och inges då förhoppningar. Min andra fråga är: Innebär det som står i Svenska Dagbladet i dag att det kommer en återställare, och i så fall en återställare som för en gångs skull skulle välkomnas? Jag hoppas att Jörgen Andersson kan ge litet tydligare besked på den punkten.
Fru talman! Jag uttryckte mig inte på det sättet; att regeringen nu för en dialog med Småföretagarrådet. Jag uttryckte mig på det sättet att regeringen har fått indikationer och information från Småföretagarrådet under lång tid på att detta upplevs som ett bekymmer. Jag vill gärna klargöra att jag förstår företagarna på denna punkt. Samma bekymmer har kommit Finansdepartementet till del. Vi för nu, precis som jag har uttryckt saken i Svenska Dagbladet, en dialog om hur vi skall kunna hantera detta. Bl.a. fanns denna fråga med i den stora budgetsaneringsdiskussionen, där vi letade efter alla sätt att få ordning på statsfinanserna. Vad detta så småningom kommer att utmynna i kan jag inte lämna besked om i dag. Som näringsminister kan jag ändå säga att jag förstår de bekymmer som småföretagarna upplever i denna fråga. Vi får se hur detta kan hanteras. Men som bekant måste alla nya utgifter finansieras.
Fru talman! Det är min uppfattning att en näringsminister skall vara med och motverka alla företagarfientliga förslag som regeringen lägger fram. De påverkar inte bara företagarna utan också möjligheterna för våra ungdomar, invandrare och alla andra arbetslösa att få jobb. Det förundrar mig något att insikten om att detta skapar bekymmer kommer först nu. Kritiken var nämligen förödande redan från början, när detta förslag väcktes. Jag tycker att det borde vara väldigt lätt att förstå hur svårt det är för en företagare som gör affärer, kanske med små marginaler, att betala moms till staten i förskott - i realiteten att låna staten pengar - innan han eller hon själv har fått betalt för sina varor. Ett sådant förslag är företagarfientligt och borde återställas direkt.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till Jan Nygren om informationstekniken. Vi är många som intresserat väntar på IT-propositionen. Jag vill fråga: När kommer den och vad kommer den att innehålla? Jag kan precisera mig litet, för det är särskilt två saker jag tänker på. Kommer propositionen att innehålla någonting om Rixlex? Det finns ett stort tryck från allmänheten på att Rixlex skall vara gratis. I riksdagens IT-råd är vi överens om att det borde vara så. I dag tar man ut 6 000 kr i abonnemangsavgift för Rixlex, som är väldigt svårhanterligt och inte värt detta pris.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

Fru talman! Regeringen har gett Vägverket i uppdrag att komplettera den konsekvensutredning som har gjorts om statsbidraget till de enskilda vägarna. Vägverket skall i den kompletterande utredningen bl.a. titta på hur ett regelsystem skall vara utformat för att det skall bli rättvist och även ge de fastboende med höga driftskostnader en rimlig möjlighet att hålla vägen öppen. De skall inte drabbas oskäligt. Resultatet av detta uppdrag inkommer till regeringen den 15 april. Sedan kommer eventuella förändringar i statsbidragssystemet att behandlas i budgetpropositionen för år 1997.